Herr talman! Ämnet för den här debatten är välfärd. Vad är då välfärd? Det finns säkert lika många svar på det som det finns människor i Sverige. Jag tror att åsikterna går att formulera i två motsatta ståndpunkter, nämligen de som anser att vi har för litet och de som anser att vi har för mycket. De som tycker att vi har för mycket menar ofta att varje människa skall klara sig själv. Det är konstigt nog ofta de som har mycket, de som kan köpa sig tjänster och därför inte vill vara med och betala andras barnomsorg, sjukvård, skolor och annan social service via skattsedeln, som anser att vi har för mycket välfärd. Grunden för den generella välfärden är allas rätt till arbete och försörjning och en väl fungerande offentlig sektor. Samhällsinstitutionerna, det som Ingvar Carlsson i sin regeringsförklaring kallade för kärnan i välfärden, spelar en stor roll i välfärdsbygget. Kampen för en skola för alla - rätten till utbildning för arbetarklassens barn - var ett viktigt inslag i den framväxande arbetarrörelsens kamp. Alla skulle ha samma rätt till utbildning och därmed ett gott liv med likvärdiga livschanser. Det var och är i grunden en demokratifråga. Kvinnorna har ett särskilt förhållande till välfärdsstaten och den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är kvinnornas största arbetsmarknad. Den har också varit en förutsättning för kvinnors förvärvsarbete och därmed större oberoende. Jag tycker att det är viktigt att poängtera att den offentliga sektorn består av så mycket mer än vård och omsorg. Vi har t.ex. Vägverket, Luftfartsverket och inte minst försvaret. JAS-projektet kostar det svenska folket 60 miljarder kronor. För dessa pengar skulle vi kunna få gratis dagis och fritids, gratis kollektivtrafik, föräldraförsäkring från 12 till 15 månader och gratis sjukvård, dessutom skulle vi kunna ta bort karensdagen och mycket mer. Det handlar om prioriteringar. Sverige har nu hamnat i en ekonomisk kris. Den förda ekonomiska politiken och kapitalismens allt starkare grepp över såväl världsekonomin som nationernas ekonomier har för tillfället försvagat demokratin. Kredit och valutaavregleringar, fastighetsspekulationer, bankkollapser och århundradets skattereform gav ett gigantiskt strukturellt budgetunderskott. Det är något som borgerliga ideologer nu tar som intäkt för att riva det generella välfärdssystemet. Socialförsäkringarna måste försämras dels för att sänka budgetunderskottet, dels för att människor skall arbeta mer trots att det inte finns några jobb att få. De skall också utnyttja systemen mindre. Att skära i socialförsäkringssystemen genom att t.ex. sänka ersättningsnivåerna för att finansiera underskott i andra sektorer under förevändning att socialförsäkringssystemen går med förlust är både omoraliskt och ekonomiskt felaktigt. Om staten behöver låna ytterligare pengar av medborgarna, förutom de miljarder som medborgarna redan har lånat ut för att finansiera underskott i andra sektorer, måste det sägas rakt ut. Det får inte gömmas i fraser om att vi har levt över våra tillgångar. Regeringen föreslår omfattande förändringar i socialförsäkringssystemen. Vänsterpartiet anser att frågan om den förändrade inriktning bör förankras hos folket innan några beslut fattas. Förändringarna bör också analyseras ur ett klass och könsperspektiv. Välfärden och offentlig sektor har en central betydelse för långsiktig tillväxt, för kunskapsuppbyggande, förnyelseförmåga och konkurrenskraft. De sänkta ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna kommer att påverka människors vilja att minska sitt sparande och öka konsumtionen. Minskat privat sparande och ökad konsumtion är förutsättningen för att hemmamarknaden skall stärkas och därmed arbetslösheten minska. Vänsterpartiets linje är att i besparingstider hårdare än regeringen hävda den kommunala verksamheten kring vård, omsorg och utbildning. Egenavgifterna drabbar den kommunala ekonomin hårt - och då har vi ändå bara sett början. I genomförandegruppens omhuldade förslag till nytt pensionssystem finns ytterligare ett egenavgiftspaket på ca 9 %. Herr talman! En vanlig replik i dessa tider är: "Sanerar vi inte ekonomin, har vi inte råd med jämställdhet." Att bryta kvinnors underordning är med andra ord en lyx att unna sig när tiderna är goda. Att omfördela mellan könen i stället för att låta kvinnorna stå tillbaka är uppenbarligen inte att tänka på. Då kan det vara mer gångbart att legitimera kvinnors underordning med biologins hjälp, och därmed lättare dölja att det kan finnas intressemotsättningar mellan kvinnor och män. Aristoteles hävdade dock att det fanns vissa biologiska skillnader. Anledningen till mäns flintskallighet är att de använder insidan av huvudet, menade Aristoteles. Jag ser att de manliga ledamöterna tittar sig oroligt omkring för att se vem som är intelligent. Underförstått var att kvinnor inte blir flintskalliga därför att vi inte använder insidan. Forskningen har visat att Aristoteles hade fel. Flintskallighet är hormonellt betingad och har ingenting att göra med hur man eller kvinna använder hjärncellerna. Att hävda att kvinnor, då de har mjölk i brösten, har gröt i huvudet, är lika befängt. Men ett sådant resonemang passar förstås dem som vill införa vårdnadsbidrag och avdragsgilla pigor. Regeringen har sagt sig vilja föra en politik för ökad jämlikhet mellan kvinnor och män. Budgetpropositionen har dock inte analyserats ur vare sig ett klass eller könsperspektiv. Vid en sådan analys hade regeringen funnit att de besparingar, de nedskärningar som föreslås drabbar kvinnor mer än män. Försvaret och utvecklingen av det vi i dag kallar den generella välfärdsmodellen är en av de viktigaste kvinnofrågorna, och den riskerar nu att osynliggöras genom allt tal om kronor och ören. Vänsterpartiets grundsyn är att varje människa oavsett kön skall betraktas som en självständig individ i ekonomiskt hänseende och själv ha rätt att tjäna ihop till sin försörjning och pension. Frågan om maktfördelning kan inte lösas bara med ökad kvinnorepresentation. Det handlar också om inflytande. Ekonomisk makt handlar om vilket inflytande kvinnor har på fördelningen av de ekonomiska resurserna. I ekonomiska analyser betraktas t.ex. barn som en kostnad och inte som en tillgång. Frågeställningen borde vara: Skall samhällets nödvändiga omsorgsarbete utföras gratis eller inte? I dag består arbetskraften till lika delar av kvinnor och män. Vi behöver därför en ekonomisk teori och analys som sätter människans behov i centrum - en teori där både kvinnors och mäns erfarenheter ryms. Vänsterpartiet anser därför att budgetpropositionen och alla kommande ekonomiska förslag skall granskas ur ett jämställdhetsperspektiv - innan de läggs fram för beslut! Regeringen har nu kallat till en parlamentarisk beredning om hur de aviserade nedskärningarna på 3 miljarder inom familjestödet skall ske. Familjepolitiken är en integrerad del i den generella välfärdspolitiken. Familjepolitiken är också ett instrument för att förändra de ojämlika maktförhållandena mellan könen. Jag vill redan nu markera att Vänsterpartiet inte kommer att gå med på några nedskärningar som förhindrar kvinnors möjligheter att kombinera förvärvsarbete med vård av barn. Det innebär i klartext att de nedskärningar som görs i familjepolitiken måste ses utifrån resultatet på en familjebudget. Herr talman! Det finns även andra områden som betraktas som välfärdspolitik men som egentligen inte hör hit, och ett sådant är flyktingpolitiken. De senaste åren har allt färre flyktingar fått flyktingstatus. De flesta får stanna av humanitära skäl, vilket ger en signal till svenska folket att solidarisk flyktingpolitik i förlängningen är en ekonomisk fråga. Den synen bekräftas av att invandrarministern själv vid ett otal tillfällen hävdat att krigsvägrare och människor som flyr från tortyr och politisk förföljelse inte har skyddsbehov, eftersom de fått stanna av humanitära skäl. Jag får många brev från trångsynta människor som delar invandrarministerns synsätt och kallar mig för landsförrädare för att jag anser att Sverige skall leva upp till FN-konventionerna, oberoende av lågeller högkonjunktur. Herr talman! Platon hävdade på sin tid att männen skapades av gudarna. De gudaskapade männen levde sina liv här på jorden, dog och återskapades som gudar. De dåliga männen å andra sidan återskapades som kvinnor. Det kan, herr talman, vara orsaken till att vi i dag har ett överskott av kvinnor i Sverige. Hellre en mans ondska än en god kvinna, säger Bibeln. Men nu kan det ju faktiskt enligt Platon vara så att de goda kvinnorna i grund och botten är onda män. Jag skulle därför vilja rekommendera världens mest jämställda riksdag att beakta det kvinnoöverskott vi har i Sverige på allvar.

Herr talman, socialministern, riksdagsledamöter! Vi som är valda till riksdagsledamöter och den tillsatta regeringen har ett stort ansvar för hur Sverige som land med naturresurser, skogar och vatten förvaltas men också för hur de tillgångar vi har i form av investerat kapital, pengar och resursen människor i Sverige förvaltas. Vi i Miljöpartiet har en syn på framtiden, att göra den möjlig, som är grundläggande. Rent vatten, frisk luft och en levande jord är tre förutsättningar för överlevnaden. Vi vet alla här i salen att alla tre är hotade. Gränsöverskridande luftföroreningar, smutsiga vattendrag, t.ex. Östersjön, hotat grundvatten, jordflykt i Skåne, erosion, kadmium i åkerjorden, för att hålla mig till några få exempel inom Sveriges gränser. De flesta av dessa miljöhot är vi människor själva orsak till, liksom kalhuggning, brytning av uran med lakrester och ökenspridning, och det är bara vi människor som kan vända den destruktiva utvecklingen. Vad har denna miljöinledning med välfärden att göra? Väldigt mycket faktiskt! Om vi vill ha människor som skall skapa ett bättre samhälle och en bra situation för sig och sina familjer, behöver de ha sina basbehov tillfredsställda. Jag har också tidigare sagt att t.ex. de människor i Rosengård i Malmö eller i Borlänges bostadsbestånd som blir vräkta för att de inte kan betala hyran struntar fullständigt i att sortera sopor. I vissa miljonstäder i tredje världen lever 10 000 - 40 000 människor på soptipparna av att sortera sopor, men det är inte en sådan sopsortering jag tänker på nu. Antalet bostadslösa i Sverige uppskattas till ca 10 000. Ungefär samma siffra gick man ut med för sex eller sju år sedan, men jag är övertygad om att de är fler nu. Statistiken när det gäller utförsäkrade arbetslösa och bostadslösa såväl som gömda flyktingar är av naturliga skäl ofullständig. Inom EU räknar man med 3-5 miljoner bostadslösa, plus de många hundra tusen till flera miljoner som uppehåller sig illegalt och jobbar svart utan tillstånd eller trygghetslagar över huvud taget. Right Livelihood Award, det s.k. alternativa Nobelpriset, utdelas här i riksdagen varje år i november. Dess grundare Jacob von Yxkull sade i sitt tal vid utdelningen av priset nu senast att varje gång vi fattar ett beslut i olika beslutande församlingar borde vi föreställa oss att vi hade en av jordens fattiga och utsatta eller ett sjukt eller misshandlat eller utnyttjat barn vid vår sida. Vi borde vid varje beslut tänka efter om just detta beslut gagnade dessa våra minsta. Det blir både lättare och svårare att fatta rätt beslut med detta som utgångspunkt. Vi tror ofta att Sverige står utanför fattigdom, utslagning och förtryck. Men det gör vi inte. Förtryck förekommer inom sjukvården, har vi hört nyligen. Det förekommer inom familjerna, mot barn, kvinnor, utslagna, mot alla egentligen. Flyktingar som har nekats asyl och som gömmer sig är väl de mest utsatta människor vi har i Sverige. De står utanför alla skyddsnät och har, visar det sig, fått uppehållstillstånd när deras verkliga skäl kommit i dagen. Välfärdspolitiken är i kris. Närmare en miljon människor står utanför sjukförsäkringen, de är nollklassade. Drygt 300 000 saknar arbetslöshetsförsäkring. Antalet föräldrar som bara får föräldraförsäkringens garantinivå har fördubblats sedan mitten av 80-talet. Var femte person i arbetsför ålder saknar ett fullgott grundskydd i livets sårbara skeden. Vi måste sluta tala om "risken" att Sverige utvecklas mot ett trefjärdedelssamhälle. Vi är redan på väg i full fart mot det - eller ett tvåtredjedels kanske. Trots kunskap om ökad misär i välfärdens marginaler berör diskussionen om nedskärningens effekter egentligen bara dem som redan befinner sig i trygghetssystemen, inte dem som står utanför. De grupper i samhället som står utanför har mer eller mindre glömts bort. Tapio Salonen, doktor i sociologi i Lund, kommer de här siffrorna ifrån. Kostnaden för socialbidragen har ända sedan 1800-talats början motsvarat 5 % av befolkningen. Nu ökar antalet socialbidragstagare markant, och det har också blivit en förskjutning av grupperna. Det är inte längre de vanliga grupperna av halvt utslagna människor som får socialbidrag. Flera än tidigare har halkat utanför systemen. Troligen fick var femte svensk socialbidrag någon gång under 80-talet. Det typiska för en person eller ett hushåll som får socialbidrag under 90-talet är svag förankring på arbetsmarknaden och/eller dåligt försäkringsskydd. Individens prestationer i arbetslivet är avgörande för att ej ramla igenom maskorna i välfärdssystemet. Välfärdskrisen är en moralisk och politisk kris och framför allt en fördelningskris. De rika blir allt rikare och har bl.a. genom bankerna - det är bara ett exempel - spelat med våra pengar. De fattiga blir allt fler och allt fattigare. Som fattig räknas man i EU om man har mindre än 50 % av medelinkomsten i ett land. Det är kanske en dålig beräkningsgrund, men vi måste utgå från någonting. Den offentliga sektorn skärs ned. I och med att många arbetstillfällen försvunnit friläggs nu den egentliga sysselsättningskrisen, som är en blandning mellan återkommande lågkonjunkturer och en mer grundläggande omställning från ett industridominerat samhälle till ett tjänsteproducerande. Nästan 20 % av arbetskraften står nu utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Några står utanför den för gott - vi har 400 000 förtidspensionärer - andra under en kortare eller längre tid. Så länge som full sysselsättning var ett realpolitiskt samhällsmål hade trygghetssystemens nuvarande utformning ett berättigande. Under det att vi kämpar med sysselsättningskrisens ekonomiska orsaker, utan att på allvar ta itu med de strukturella, närmar vi oss samma arbetslöshetsnivåer som i det övriga EU. Allt fler människor slås ut från arbetsmarknaden och hamnar utanför trygghetssystemen, förvisade till välfärdens marginaler. Lars Ingelstam, professor inom temat teknik och social förändring vid Linköpings universitet, anser att satsningen på att industriell modernisering skall skapa flera jobb och välfärd är uttryck för ett gammalt tänkande. Ja, vi måste tänka om. Maria-Pia Boëthius varnar för vad som händer om vi släpper den svenska modellen, som bygger på ett generellt välfärdssystem. Miljöpartiets förslag är ett både generellt och behovsprövat välfärdssystem. Vi menar att man vid upp till 12 000 kr inkomst per månad tvärs igenom alla försäkringar skall få 80 % av arbetsinkomsten. Av det som man tjänar därutöver skall man få 40 %. Det gör att låginkomsttagarna blir i varje fall hyggligt skyddade. Även höginkomsttagarna får en ökning av sin ersättning, om också inte så hög. Barnbidraget bör höjas med 250 kr och beskattas. Det betyder en höjning för inkomsttagare med extremt låg lön och en ordentlig sänkning när statsskatten tar vid. Vårt välfärdssystem är alltså både generellt och behovsprövat genom skattesystemet. Tar man bort de generella välfärdssystemen kommer det argument som vi tidigare hörde fram, att man måste vända ut och in på sig, så att säga andligen klä av sig, för att få någon ersättning. Våra två parallella förslag har en mycket bra egenskap, nämligen att de bildar ett både generellt och behovsprövat system. Krisen för lönearbetet blir också en kris för de sociala skyddsnäten. Detta sker i hela i-världen. Vi talar fortfarande om kapitalism och socialism och försöker lösa dagens problem med 60-70-talets lösningar. Men vi måste för att få bibehålla en rättvis fördelning av arbete fattigdom föreställa oss en helt annan samhällsutveckling. Skyddsnäten tenderar att bli privata, men det betyder också att de stora grupperna hamnar utanför. Det blir vår uppgift, oavsett partifärg, att finna lösningar på dessa problemställningar. Miljöpartiet har förslag som i går lades fram av vårt kvinnliga språkrör Marianne Samuelsson och som i dag i delar har förts fram av mig. Men de slutliga lösningarna, kanske redan före år 2000, kan komma att se helt annorlunda ut. För alla människors rätt till ett värdigt liv: Släpp skygglapparna och låt oss ta vårt ansvar som politiker i Sveriges rikdsdag!

Herr talman! När man diskuterar välfärd får man ofta uppfattningen att vi får en god välfärd, om vi har stora ekonomiska resurser. Visst har de ekonomiska förutsättningarna en stor betydelse för vår materiella välfärd, och vi måste naturligtvis vara noga med att prioritera så att våra gemensamma resurser fördelas på ett så rättvist och fördelningspolitiskt acceptabelt sätt som möljligt. Men pengar är absolut ingen garanti för en bra välfärd. Trots en s.k. god välfärd, som Sverige haft under många år, har exempelvis självmordsfrekvensen ökat i vårt land. Också missbruket av alkohol och narkotika har ökat. Det allt grövre våldet breder ut sig, och det ökar faktiskt bland de unga. På Ekot i går morse presenterades siffror på att allt fler yngre ungdomar begår så grova brott att de döms till fängelse. Alldeles nyligen dömdes de två bröderna från Bjuv till långa fängelsestraff för att de hade dödat sin kamrat, ett mord som har berört oss alla djupt. Jag är väl medveten om att vi har tvingats höra dessa rapporter ofta den senaste tiden, men jag tycker ändå att vi måste ha med denna verklighet när vi debatterar välfärden i Herr talman! Forskarna Mattias Lundberg och Jonathan Hjort från Umeå har gjort en undersökning om kopplingen mellan alkohol och våld. De har kommit fram till att tre av fyra våldsbrott är alkoholrelaterade. Våldsbrotten begås mestadels av unga människor. Hela 40 % av alla våldsbrott utförs av 15-24-åringar. En stor del av våldet sker på krogen. Särskilt förvånande är det att 15-17-åringar är gärningsmän i nästan lika hög grad som de äldre ungdomarna. De yngsta årskullarna i undersökningen står för hela 8 % av det alkoholrelaterade våldet. Detta är en hög andel med tanke på att de enligt lagen inte skall ha tillgång till alkohol. Undersökningen visar att de nuvarande alkoholpolitiska åtgärderna inte är tillräckliga och att vi borde följa upp de lagar som redan finns på ett bättre sätt. Det vore att förenkla och lura sig själv att hävda att dessa vålds och alkoholproblem enbart skulle ha ekonomiska orsaker. När problem uppstår är det lätt att gripa tag i "de enkla lösningarna", som att vi inte har tillräckliga ekonomiska resurser eller att vi nog måste ändra organisationen. Dessa två argument har på något sätt blivit legitima som lösning på alla problem. Jag säger nu inte att dessa faktorer saknar betydelse, varken de ekonomiska förutsättningarna eller organisationsstrukturen, men faktum är att vi ibland måste våga gå djupare i analysen för att kunna lösa problemet eller i varje fall minska det. Men det första steget är att vi inser att problemet finns och att vi måste hitta lösningar. Det handlar här om välfärd. Herr talman! Vi kristdemokrater har gång på gång hävdat betydelsen av små naturliga gemenskaper. Vi har ofta blivit häcklade för det. Man har trott att vi bara vill ha vårdlön. Trots både onyanserade och tuffa påhopp fortsätter vi att lyfta fram den lilla naturliga gemenskapen som en avgörande faktor för ett gott välfärdssamhälle. Vi är övertygade om att med trygga familjemiljöer blir det ett tryggt samhälle, och vice versa. De små naturliga gemenskaperna, av vilka familjen är den viktigaste, fanns faktiskt till långt före staten. Familjen är inte en institution som de offentliga organen har skapat. Det är i stället enskilda och familjer som bygger upp och utgör hela samhället. Det finns säkert inga perfekta föräldrar. Vi har brister allesammans. Vi kristdemokrater talar ofta om ofullkomlighetstanken, och ibland kanske fler än vi borde göra det. Trots medvetenheten om ofullkomlighet menar vi ändå att hemmiljöerna, i de flesta fall, är den bästa basen för barnens utveckling. Familjen är som ett litet samhälle. En viktig del i arbetet för att minska våld och kriminalitet och motverka rotlöshet och drogbruk är att ge allt tänkbart stöd till hem och familjer. Det är oerhört märkligt att regeringen i en tid av social otrygghet, där barns och ungomars rotlöshet diskuteras och det brutala våldet breder ut sig, tar bort möjligheten för föräldrarna att exempelvis avgöra hur man vill ordna sin barnomsorg. Vi behöver inte mindre engagemang, utan vi behöver mer engagemang från familjerna och från föräldrarna. Det finns ingen, hävdar vi kristdemokrater, som bättre känner sina barn än föräldrarna. Därför är det också helt naturligt för oss att det är familjen själv som avgör valet av barnomsorg. Riksdagens och regeringens uppgift är att anpassa sig till familjernas val, inte att i detalj försöka styra det. Vård och omsorg tillhör de viktigaste områdena i samhället. Sverige är inte ett välfärdsland om inte alla kan få den vård och omsorg som de behöver. Många undersökningar har gjorts om svenska folkets inställning till vilka områden som skall prioriteras. Vård och omsorg ligger alltid på en av de första platserna. För oss kristdemokrater har vård och omsorg alltid varit en hjärtefråga. Under förra mandatperioden gjordes besparingar inom kommuner och landsting. Många landsting gjorde effektiviseringar, framför allt på kirurgkliniker, där många av operationerna nu kunde utföras polikliniskt. Det gav rejäla besparingar. Även inom administrationen har det gjorts besparinger, och det har naturligtvis varit både bra och nödvändigt. Men nu är läget enligt vår bedömning sådant att det inte finns möjlighet att genomföra några större besparingar inom den direkta vården utan att risk finns att det hotar kvalitet och tillgänglighet. En av de frågor som socialdemokraterna varje dag under valrörelsen kritiserade oss kristdemokrater för var att vi inte tillräckligt kraftfullt satsade på sjukvård och äldreomsorg. När man nu i senaste numret av Kommunalarbetaren på s. 37 läser redovisningen av vad det blev av en socialdemokratisk regering på denna punkt slås man av häpenhet. Rubriken är: "Minskade statsbidrag till kommunerna 14 000 jobb försvinner". Denna artikel inleds med följande textstycke i fet svart stil: "Enligt regeringens finansplan minskar statsbidragen till kommunerna mycket kraftigt, både i år och nästa år. Som en följd av svångremmen försvinner bara i år 14 000 jobb." Många av de kommun och landstingsanställda inom bl.a. vårdsektorn som i valrörelsen matades med löften från Socialdemokraterna, samtidigt som vi kristdemokrater svartmålades, känner sig säkert besvikna och svikna. Då, för ett år sedan, visade Socialdemokraterna inte minsta vilja och respekt för att hejda statens skuldökning. Då sade man att varje förslag från regeringen var ett angrepp på välfärden och de svaga. Nu kan vi konstatera att man, på områden där Socialdemokraterna hamrat in kritik mot oss gällande fördelningspolitik, har visat var man står. Det gäller pensionärernas situation, barnfamiljernas ekonomi, resurser till sjukvård och äldreomsorg samt solidaritet med världens fattiga. Det är för en del häpnadsväckande. För mig är det kanske bara en bekräftelse på vad jag befarade. Jag välkomnar det besked som Socialstyrelsens chef Claes Örtendahl har gett i morgonens nyhetssändningar, dvs. att man skall ta kontakt med alla sjukhus i landet i syfte att informera sig om det besvärliga läge som kommit till allmänhetens kännedom. En grundläggande princip, säger man på Socialstyrelsen, skall vara att ingen skall behöva dö på grund av sjukvårdens besparingar. Det är ett särskilt angeläget besked, eftersom den socialdemokratiska regeringen kraftigt drar ned på medlen till kommuner och landsting under de kommande åren. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att vi kristdemokrater inte accepterar en fördelningspolitik som går ut över de svagaste i samhället. Vi kommer även fortsättningsvis att föra vår politik med högburet huvud. Detta klarar vi, eftersom vårt budgetalternativ är starkare än Socialdemokraternas.

Herr talman! Låt mig först kommentera några av inläggen här. Sten Svensson tog upp frågan om Sveriges agerande internationellt när det gäller kampen för ett drogfritt samhälle. Jag vill börja med att säga att Sverige i EU och i andra sammanhang har varit utomordentligt noga med att visa på den enhällighet som finns i Sveriges riksdag när det gäller kampen mot narkotika på alla nivåer. Vi har också, i de sammanhang där vi haft möjligheter, inför EU:s ministerråd fört fram dessa ståndpunkter. Det har vi gjort både i arbetsgrupper och i själva ministerrådet. Under de kommande åren kommer vi naturligtvis också att föra en sådan kompromisslös kamp. Andreas Carlgren tog upp frågan om arbetslöshetsförsäkringen och ägnade en stor del av sitt inlägg åt just denna. Kanske kunde mycket av den debatten få återkomma i den debatt som är arrangerad för sysselsättningsområdet. Jag noterade att Andreas Carlgren ägnade en del av sin uppmärksamhet åt att vi måste skära ned i hushållen, samtidigt som han skarpt kritiserade Socialdemokraternas förslag om att just dra ned på transfereringarna till hushållen. Barbro Westerholm tog upp frågan om hälso och sjukvården. Jag återkommer alldeles strax till en del synpunkter på detta område. Vidare tog Barbro Westerholm bl.a. upp frågan om pensionsåldern och deltidspensioneringarna. Jag vill då bara påminna Barbro Westerholm om att det är knappt ett år sedan vi gemensamt i denna riksdag och i den arbetsgrupp som förberedde detta beslut - både Barbro Westerholm och jag själv var med där - kom överens om att inte generellt höja pensionsåldern. Jag tycker att det är utomordentligt märkligt att Barbro Westerholm återkommer till detta nu när vi står inför genomförandet av det principbeslut som riksdagen alldeles nyligen har fattat. Ulla Hoffmann ägnade en stor del av sitt inlägg åt kvinnoperspektivet. På många sätt har jag samma inställning som Ulla Hoffmann. Men jag är litet förvånad över att Ulla Hoffmann inte mer ägnade sig åt vilken enorm betydelse för kvinnor och kvinnors liv som statsskulden och arbetslösheten har. Kommer vi inte till rätta med den ekonomiska utvecklingen och arbetslösheten är det naturligtvis kvinnorna som drabbas hårdast. Ragnhild Pohanka tog upp frågan om att vi borde byta kurs. Kanske uppfattade jag det så, att Ragnhild Pohanka inte längre tillägnar den fulla sysselsättningen betydelsen av mål för den politik som vi bör ha när det gäller människors välfärd. Men i så fall delar jag inte Ragnhild Pohankas generella uppfattning. Chatrine Pålsson var inne på hälso och sjukvården och sade att vi under förra mandatperioden fick en del effektiviseringar och neddragningar. Men det är just de förändringarna och de försämringarna som utgör underlaget för den situation som vi i dag har. Diskussionerna om statsbidrag till kommuner och landsting förstår jag över huvud taget inte - i varje fall inte om Chatrine Pålsson har läst de socialdemokratiska budgetförslagen. Herr talman! För oss socialdemokrater är det allra viktigaste att medborgarna skall få tillgång till bra omsorg, vård och utbildning och att de som är mest beroende av samhället - barnen, ungdomarna, de svårast sjuka och de äldre - skall ha vårt gemensamma stöd. Regeringen har därför valt att inte skära i statsbidragen till kommuner och landsting. Besparingarna görs i stället i överföringen till hushållen mot bakgrund av att vi anser att vi bör klara en tid av lägre materiell standard. Men utarmar vi barn och äldreomsorgen samt hälso och sjukvården får det allvarliga konsekvenser för människor på både kort och lång sikt. Många landsting och kommuner har redan i dag en kärv ekonomi bl.a. till följd av politiska missgrepp och det faktum att arbetslösheten har minskat skatteinkomsterna. Resurserna till hälso och sjukvården och möjligheterna för landstingen att klara sina åtaganden är ett ämne som är väl debatterat och uppmärksammat. Sjukvården är hårt pressad på många håll. Hälso och sjukvårdens andel av våra gemensamma resurser kan inte minska. Främst måste naturligtvis den nödvändiga tillväxten i den totala ekonomin få genomslag i hälso och sjukvården. Problemen inom sjukvården är dock inte bara en fråga om pengar utan också en fråga om sjukvårdsstruktur, organisation, arbetsrutiner och ökad flexibilitet. Här ligger en stor utmaning för de politiska ledningarna i landstingen. Det kommer att behövas ett ständigt förändringsarbete för att anpassa vården till förändringar i befolkningsstruktur, medicinsk utveckling m.m. Hälso och sjukvårdslagen ger sjukvårdshuvudmännen ansvaret för planeringen av all hälso och sjukvård, även den som lämnas av annan än landsting och kommuner. Därför måste landstingen också ges möjligheter att ta det fulla ansvaret för hälso och sjukvårdens kostnader och planering. Rätten för läkare och sjukgymnaster att fritt etablera sig på landstingens bekostnad utanför detta planeringsansvar går inte att kombinera med hälso och sjukvårdslagens krav. Därför har den rätten tagits bort. Etableringsfriheten har lett till stora kostnadsökningar, men enbart för en del landsting. Husläkarsystemet behöver förändras. Det bygger på en väldigt bra grundtanke, nämligen att alla människor skall ha rätt till en fast läkarkontakt som de själva väljer. Men den utformning som husläkarsystemet har fått genom husläkarlagen innebär en onödig och byråkratisk detaljstyrning av landstingens primärvård. Det goda som husläkarsystemet fört med sig är att det har blivit betydligt fler läkare i primärvården. Det är viktigt att medborgarna får behålla dem även om lagen försvinner och att medborgarna får välja en fast läkarkontakt om de vill. Primärvården skall vara en första god kontakt med sjukvården för människorna. Privata läkare kan vara ett mycket bra komplement till den offentligt drivna primärvården. Det är också regeringens uppfattning att kvinnors hälsa bör ägnas särskild uppmärksamhet. Det finns många tecken som tyder på att kvinnor får ett sämre bemötande i sjukvården och att forskningen i hög grad utgår från männens sjukdomar. Förra regeringen tog fram direktiv, och jag har nu tillsatt en särskild utredare för att titta närmare på dessa frågor. Herr talman! Flera stora reformer har beslutats av riksdagen och de är nu i inledningsskedet av ett genomförande. De behöver följas upp noggrant. Det gäller psykiatrireformen. Det gäller handikappreformen. Men det gäller också äldrereformen, som kräver en viss uppmärksamhet. Psykiatrireformens syfte, att förbättra de psykiskt sjukas livssituation genom att ge kommunerna ett tydligt ansvar, är en oerhört viktig reform. Det har satts av stora ekonomiska resurser för de kommande tre åren för att stötta genomförandet. Detta bör underlätta. Det är naturligtvis regeringens förhoppning att de avtal som behövs mellan landsting och kommuner inom kort skall vara klara, så att reformen kan börja genomföras. Här vill jag understryka betydelsen av att brukarorganisationerna får ett verkligt inflytande också i kommunerna. Erfarenheterna av äldrereformen är i huvudsak positiva, men det finns problem. Det gäller särskilt brister inom rehabilitering, på hjälpmedelsområdet och i fråga om den medicinska kvaliteten på vissa sjuk och ålderdomshem. Många äldre visar symtom på demens. Det är viktigt att utreda ordentligt för att kunna ställa en säker diagnos och ge rätt behandling. Socialstyrelsen lyfter fram demensområdet dels i ett planerat allmänt råd, dels i ett projekt tillsammans med Äldrecentrum. När det gäller rehabilitering för äldre har regeringen i samråd med kommunförbunden avsatt 300 miljoner kronor för att just utveckla rehabliteringsområdet.Att skapa goda livsvillkor för människor med funktionshinder är en av de viktigaste uppgifterna för välfärdspolitiken. Nu bereder vi inom regeringskansliet de delar av Handikapputredningens förslag som är inriktade på generella åtgärder för att öka tillgängligheten i vid mening. Trafikområdet tas upp i Samreseutredningen, som kommer att avsluta sitt arbete i juni. Telekommunikationer och handikapp tas upp i en proposition i år. I den centrala frågan som rör arbete för funktionshindrade har jag samrått med arbetsmarknadsministern om att låta en snabb åtgärdsinriktad utredning analysera vilka metoder som är effektivast för att fler funktionshindrade skall få arbete. Herr talman! Aldrig tidigare har svenska hushåll varit så beroende av bidrag som de är nu. Det handlar främst a-kassa men också om socialbidrag. Arbetslösheten, och särskilt långtidsarbetslösheten, har tvingat in många hushåll i ett bidragsberoende. De är inte enbart beroende av pengar, utan hela situationen för människorna blir oerhört pressande. För att komma till rätta med dessa allvarliga problem krävs krafttag på många områden. Att minska arbetslösheten är en nyckelfråga. Men också socialtjänsten i kommunerna måste få bättre resurser och tillgång till ett brett register av handlingsalternativ. Regeringen kommer under detta år att lägga fram en proposition som bygger på Socialtjänstkommitténs utredning beträffande socialbidrag. Men jag vill än en gång understryka att det är insatser för flera i arbete som är grundbulten. Herr talman!

Detta kan vi naturligtvis aldrig tolerera. Vi kan inte heller acceptera att vi fastnar i en väg in i ett tvåtredjedelssamhälle. Sverige skall vara ett välvärdssamhälle där alla skall få tillgång till ett bra liv på mänskliga och värdiga villkor. Under de gångna åren har utvecklingen gått mycket snabbt. Neddragningarna inom de offentliga sociala trygghetsnäten syns tydligt, främst i storstäderna. Den medvetna politiska styrningen från offentligt driven social omsorg till olika privata alternativ har inte gått spårlöst förbi. Men det sker också andra förändringar i samhället och i vår omvärld, förändringar som kan vara svårare att överblicka. Det gäller t.ex. den ökade internationaliseringen, framväxten av ett mångkulturellt samhälle, användningen av ny teknik och den snabba utvecklingen på kunskaps och informationsområdet. För att kunna modernisera välfärden, främja jämställdheten och solidariteten behöver vi bättre kunskaper om dessa förändringar. Inom Socialdepartementet har vi startat att välfärdsprojekt. Vi skall ta vara på alla de kunskaper som vi redan har om utvecklingen. Vi skall också ta fram kunskap och information, där vi känner att detta saknas. Det tänker vi göra på litet olika sätt, genom forskning och kartläggning av hur exempelvis välfärden har förändrats under de gångna åren. Men vi vill också ha en ordentlig debatt som är öppen och framtidsinriktad. Därför lyssnar vi på många olika människor: unga elever, arbetslösa och gamla med lång erfarenhet och visioner om hur det borde vara. Herr talman! I riksdagens debatter lyfter vi fram det som skiljer oss åt. På några områden finns det så skilda principiella utgångspunkter att de inte går att förena, t.ex. om samhället skall grundas på en s.k. grundtrygghet eller på inkomstbortfallsprincipen. Detsamma gäller synen på finansieringen av hälsooch sjukvården. Den svenska välfärden skall enligt min mening byggas på en gemensam skattefinansiering och inte på en försäkringslösning. Men jag vill ändå säga att det i flera av de motioner som har väckts finns bra synpunkter och förslag om hur vi skall komma tillrätta med problemen i samhället. Herr talman! Riksdagens behandling och denna debatt blir naturligtvis också ett viktigt led i det öppna samtalet om hur vi skall nå det moderna, goda välfärdssamhället.

Herr talman! Jag uppskattar att Chatrine Pålsson följde upp den linje som jag drog upp i mitt anförande, nämligen kopplingen mellan drogmissbruket och våldsbrotten. Jag tror att det finns all anledning för oss i riksdagen att noga följa upp åtgärderna och de händelser som har återspeglats i massmedierna under det senaste året. Det gör vi bl.a. nu på tisdag kl. 9.30 i förstakammarsalen, då vi i socialutskottet har en offentlig s.k. hearing om dopningsproblemen. Vi har fått rapporter om att det finns ett allt starkare samband mellan yngre människors användning av dessa medel och det ökande våldet. Jag hoppas att det blir stor uppmärksamhet kring just denna hearing. Chatrine Pålsson kom också in på familjegemenskapens betydelse. Vi är ganska överens om vilka frågor som är viktiga när det gäller den lilla världen. Därför är det beklagligt att Socialdemokraterna var så snabba med att ta bort vårdsnadsbidrag och avdragsrätten för tillsynskostnader. Det leder till att de människor som vill välja alternativa former efter sina personliga värderingar förnekas denna möjlighet av Socialdemokraterna. Socialdemokraterna vill gärna planera sitt samhälle för dem som har samma värderingar. Men de människor som har andra värderingar och som vill göra andra val utifrån sina egna bedömningar får inte den möjligheten. Detta hindras på olika sätt. Som vi ser det från borgerlig sida är ett samhälle där alla olika grupper kan få välja det som man efter lugn och samvetsgrann prövning anser är bäst för de egna barnen också en del av demokratin, dvs. respekt för olika minoriteters önskemål. Av regeringens budgetförslag framgår att räntan på statsskulden nu är mer än dubbelt så hög som anslaget till totalförsvaret. Om man extrapolerar, drar ut konsekvenserna av denna utveckling, kommer räntan på statsskulden att ytterligare urholka våra möjligheter att satsa på andra angelägna områden. För att vi över huvud taget skall kunna upprätthålla välfärden är det viktigt att vi har en sund ekonomi. Faktum är ju att svenska medborgare inte kan leva på lån. Rätt till bidrag måste t.ex. knytas till en skyldighet att ta anvisat arbete. Alla rättigheter måste hänga samman med motsvarande skyldigheter. Välstånd kan bara skapas genom arbete, sparande och investeringar. Välstånd växer inte fram ur försäkringskassorna. Därför måste man göra om strukturerna i samhället och se till att man öppnar för konkurrens. Jag tror att det inom det sociala området kan tillkomma många nya småföretag. Jag tror att Socialdemokraterna kommer att få det utomordentligt svårt framöver, om de inte gör någonting åt strukturfrågorna. Om de avstår från att titta på strukturerna kommer det att leda till väsentligt mer ingående ingrepp och drastiska besparingar. Det verkligt akuta problemet i vårt land är de höga räntorna. De fördyrar boendet och vållar svåra problem för näringslivet, i synnerhet just för småföretagen. Med den svenska ekonomin kan inte många nya jobb skapas förrän räntorna går ner. En absolut förutsättning är nu att ta utgångspunkt i verkligheten och inse att situationen kräver kraftfulla och snabba åtgärder. Kärnan i vår svenska välfärd är utbildning, sjukvård, äldreomsorg samt stöd till fysiskt och psykiskt handikappade. Dessa områden måste vi värna. Men denna insikt leder till att vi också måste göra besparingar på andra områden.

Herr talman! Det man inte vill diskutera hittar man alltid anledningar till att inte diskutera. Nyss sade Ingela Thalén att det var fel dag. Strax kommer säkert Ingela Thalén att säga att hon inte har tid. Men jag skall upprepa mina frågor. För det första: Hur kan ni gång på gång säga att ni försvarar den generella välfärden medan ni väljer att just skära ner på den generella välfärden? Det är ju ingen liten sak. Ni har gjort frågan till en av de stora vattendelarna i svensk politik. Det är en uppfattning som jag på många sätt delar. Men det visar sig att vattendelaren alltmer går på ett annat ställe än vad vi hade väntat oss. Ni skär ner mycket av den generella välfärden. Ni gör tvärtemot vad ni har sagt. Ingela Thalén har inte ett ord att förklara detta med. Tystnaden skriker. För det andra: Hur kunde ni förbereda väljarna så oerhört dåligt på det som ni nu gör? Som jag tidigare tog upp behandlade ni inte väljarna som vuxna medborgare. Jag menar att Ingela Thalén på många sätt personligen är en symbol för detta, eftersom hon gång på gång skällde på den tidigare regeringen för nedskärningarna men inte talade om att hon i den regering som hon själv ville medverka i tänkte föreslå ännu större nedskärningar för de arbetslösa. Det är inte fel dag att diskutera detta. Det är fel tid, därför att ni borde ha berättat detta före valet. Tystnaden då och tystnaden nu skriker. För det tredje: Jag menar ju inte att felet är att ni skulle använda för mycket pengar. De pengarna finns inte. Tiden är ute för att lova pengar som inte finns och reformer som staten inte har råd med. Men då borde ni se till att använda pengarna på ett annat sätt. Det är det som är vår poäng. Vår linje när vi driver kravet på grundtrygghet är att man skall se till att flytta pengar från toppen för att lägga dem i grunden, så att de räcker för att skapa en generell trygghet och så att vi gör det som vi säger att vi skall göra. Men vi måste också våga säga att det krävs ett större personligt ansvar av dem som tjänar mer. Då blir det större trygghet för fler samtidigt som det kostar mindre pengar. Detta blir särskilt tydligt när det gäller barnfamiljerna. Precis som jag sade lever vart femte barn i sådana familjer som enligt Socialstyrelsens siffror inte klarar av att få pengarna att räcka ens till det nödvändigaste - 400 000 barn! Just dessa familjer drabbas värst, tvärtemot vad man kan tro när man lyssnar på vad ni säger. Vi har föreslagit ett system som vi kallar för barnkonto. Det går ut på att varje barn skall ha lika stort stöd därför att varje barn är lika mycket värt, oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok. Det är alldeles uppenbart att ni inte tycker det. Men det vore ändå bra om ni kunde förklara varför inte det som man kunde tro var socialdemokraternas huvudlinje - nämligen rättvisa - inte är viktigt när socialdemokraterna sitter i regeringsställning. Det finns ju alternativ. Nu har vi kallats till en utredning som inte är till för att diskutera detta, utan som är till för att efterhand diskutera det ni borde ha gjort i förväg innan ni lade fram era förslag. Det finns också andra frågor där det är viktigt att samarbeta. Jag hoppas att ni inte skall sköta det samarbetet lika dåligt som ni har gjort när det gäller den här frågan.

Herr talman! Jag har först en kommentar kring pensionerna. Vi var ju med på kompromissen i Pensionsarbetsgruppen om pensionsåldern. Det var en motvillig kompromiss. När vi nu i vår ekonomiska motion lägger fram förslaget om höjd pensionsålder är det mot bakgrund av den analys som vi har gjort av hur besparingarna i den budgetproposition som socialdemokraterna har lagt fram slår. Då menar vi att vi måste prioritera insatserna för långtidssjuka och barnfamiljer. Detta är alltså bakgrunden till det förslag som vi har lagt fram. Sedan är det några andra frågor som jag tänkte beröra med anledning av olika talares inlägg här. Det är bra att socialministern tydligt uttalar att målet för vår narkotikapolitik, ett narkotikafritt samhälle, ligger fast. Nu gäller det att på alla sätt inom EU och internationellt verka för denna målsättning. Jag undrar hur socialministern ser på förslaget om samordnare för narkotikafrågor i varje EU-land som har varit uppe på tapeten. Detta kan vara ett viktigt nätverk för en effektiv narkotikabekämpning, tror jag. I anslutning till narkotikaområdet vill jag ta upp detta med behandlingsmetoder för och rehabilitering av narkotikamissbrukare. En del behandlingar går bra, andra går mindre bra. Jag undrar om man funderar över att låta SBU utvärdera de olika behandlingsmetoderna. Inom medicinen har ju SBU arbetat väldigt effektivt för att ta fram de mest lämpliga och kostnadseffektiva metoderna. Men inom socialtjänsten är det mera av "klient med data". Det finns en rad förslag som Alkohokommissionen har kommit med. Folkhälsoinstitutet skulle ju få ytterligare medel till sitt förfogande. Jag vill då fråga: Hur går det med planeringen? Såvitt jag förstår sitter regeringen på pengarna. När avser man att släppa dem? Sedan över till barnområdet, som jag inte hann med i mitt första inlägg. Vi är ju väldigt stolta över att ha drivit FN:s barnkonvention och ratificerat den. Men det är också viktigt att vi lever som vi lär. Barnkonventionens grundläggande tanke, att prioritera barns rättigheter framför vuxnas önskemål, tycks inte ha slagit igenom överallt. Detta blir väldigt tydligt i diskussionerna kring asylsökande familjer med barn som har vistats här under längre tid. På den punkten borde utlänningslagen göras tydligare så att den har samma anda som barnkonventionen. Jag undrar hur socialministern ser på den problematiken. Detsamma gäller detta med åldersgränsen för barn. Enligt barnkonventionen är alla barn som är under 18 år. Men vi har tyvärr unga personer under 18 år i fängelse, tvärtemot barnkonventionens intentioner. Slutligen tog socialministern upp detta med husläkarna. Där kommer Kerstin Heinemann att närmare utveckla vår syn på detta och vår reaktion på socialministerns inlägg.

Herr talman! Jag vill först kommentera det som socialministern sade. Visst är det så att jag tar budgetunderskottet på största allvar, vilket också visas i Thalén hävdade, att statsskulden och ekonomin skulle ha större betydelse för kvinnor som drabbas hårdast, är faktiskt inte riktigt rätt. Det var inte det som jag sade. Hade Ingela Thalén lyssnat noga hade hon hört att jag hävdade att det skulle ske en rättvis fördelning mellan kvinnor och män. Det kanske ändå är så att Ingela Thalén instämmer i att vi inte har råd med jämställdhet, att kvinnors underordning är en sakfråga som kan prioriteras i goda tider och prioriteras bort när vi inte har råd. Kön är en politisk dimension på samma sätt som klass. Genom nedskärningarna i budgetpropositionen prioriterar man bort denna politiska dimension. Och jag trodde faktiskt att regeringen hade varit på kurs i jämställdhetsfrågor! Herr talman! I detta inlägg vill jag också ta upp en annan fråga. Det gäller åderlåtningen av AP-fonderna. Det är förvånande att socialdemokraterna vårdar överenskommelsen i pensionsfrågan med bl.a. moderaterna, eftersom det var den borgerliga regeringen som på egen hand - utan socialdemokraternas medverkan och vid sidan om pensionsöverenskommelsen - tog bort 22 miljarder kronor från AP-fonderna, som gick dels till forskningsstiftelser, dels till riskkapitalfonder. Genom överflyttningen till premiereserven minskar den offentliga sektorns konsolidering med ytterligare 9 miljarder i år. På kort tid har man alltså slängt ut 31 miljarder kronor. Ändå vidhåller socialdemokraterna viljan att komma överens med de partier som på egen hand kört solo i fondfrågan. Med denna misshushållning är det självklart att vi inte har råd med en lika stor offentlig sektor. På olika sätt har pengar förts över från offentlig till privat sektor. Den borgerliga regeringen vågade inte skära i socialförsäkringarna direkt utan man skänkte i stället bort pengar på olika sätt. I krisuppgörelsen 1992 sänktes folkpensionsdelen av arbetsgivaravgiften med nästan 2 %. Företagen fick stora ekonomiska lättnader och fördelar medan statens budgetunderskott ökade med 14 miljarder kronor, pengar som nu staten måste låna tillbaka av företagen till höga räntor. I budgetpropositionen försämras socialförsäkringssystemens ekonomi ytterligare genom arbetsgivaravgiftsbefrielsen på 7 miljarder kronor för RAS. För att ytterligare kompensera arbetsgivarna för karensdagen sänks arbetsgivaravgiften. 1991 med ett sammanlagt överskott på 40 miljarder kronor, varav statsbidrag utgörs av drygt 30 miljarder kronor. På grund av arbetslösheten har överskottet i socialförsäkringssystemen på två år minskat från 40 miljarder kronor till ca 1,5 miljarder kronor. Dessutom har statsbidragen bl.a. på grund av krisuppgörelsen ökat med drygt 15 miljarder kronor. Om vi bortser från a-kassan går systemen fortfarande med överskott. Svenska folket betalar in mer i avgifter än vad vi tar ut i bidrag. Alltså: Det är inte den generella välfärden som är orsaken till underskottet. Ekonomgruppen bland arbetsmarknadens parter har inför avtalsrörelsen i år kommit fram till att det finns utrymme för att behålla konkurrensförmågan gentemot utlandet på 3,5 %, inkl. sociala avgifter. Här betraktas dessa pengar som löntagarnas pengar som vi får avstå ifrån. Så har det förstås varit i tidigare avtalsrörelser också. Likafullt kan man göra sådana överenskommelser som krisöverenskommelsen och flytta över pengarna till företagen, pengar som vi sedan måste låna tillbaka. Herr talman! Ekonomgruppens rapport visar på att de sociala avgifterna ingår i löneutrymmet. Det är alltså löntagarnas pengar som man behandlar på det här sättet. Det är ett svek mot löntagarna. Det är det sveket som vi borde debattera.

Herr talman! Om jag uttryckte mig otydligt skall jag förtydliga mig nu. Vi i Miljöpartiet tycker också att man skall ha full sysselsättning, men vi vill att man skall dela på arbetena. Jag nämnde i förbigående att vi vill att man skall dela på både arbetena och pengarna på ett mer rättvist sätt. Fördelningsprincipen är i det här sammanhanget väldigt viktig. Vi vill också betona att 40-timmarsveckan är ute för alltid. Dessutom har vi ju så stor övertid i Sverige, som många gånger är obetald. Människor vågar inte kräva pengar för sin övertid. Detta är mycket allvarligt. Det är också en sak som skulle ge fler arbeten. I de flesta EU-länder har man faktiskt en kortare arbetsvecka än 40 timmar. Sedan vill jag kommentera även de andra inläggen. Vi ställer oss naturligtvis helt och hållet bakom Sten Svenssons och Ingela Thaléns anföranden när det gäller drogpolitiken. Vi tycker att man visst kan ha kooperativa eller anställdägda daghem, men inte i vinstsyfte, typ Pysslingen. Jag undrar hur Andreas Carlgren ställer sig till den nya välfärden, som vi i går hörde i TV att ert ungdomsförbunds ordförande hade tagit ställning för. Jag tycker visst att alla människor skall ha samma ansvar, men kanske lika i pengar räknat. Men alla människor i Sverige har ansvar för vårt samhälle. I och sig säger inte generell välfärd hur höga bidragen skall vara. Den kan var generell även med reducerade bidrag. Jag vill betona att vi behöver fackens styrka. De "avlövas" i dag. Man kan ha många åsikter om facken, de har inte varit felfria och inte handlat rätt i alla lägen. Men vad skall arbetstagarna sätta emot om de inte har starka fackföreningar? Facken "avlövas" verkligen i dag. Andreas Carlgren anmärker på välfärden. Det får socialdemokraterna, Ingela Thalén, försvara själva. Men jag tycker att det är märkligt eftersom ni satt i den förra regeringen. Jag avgav en röstförklaring 1991 angående de sänkta ersättningarna i socialförsäkringssystemen och betonade att det var en dammlucka som öppnades. Man visste inte var det skulle sluta. Det kan vi verkligen se i dag. Vi noterar - apropå anförandet från Folkpartiets representant - att konkurrens och marknad i dag är honnörsord. Marknaden har alltid funnits. Den kan man tygla eller släppa fri, men i stället för solidaritet och en viss reglering har man satt upp konkurrens som det finaste i vårt samhälle. Jag menar att konkurrens som sin yttersta konsekvens helt klart leder till utslagning. Det är vad det handlar om. I dag börjar vi ha en kapitalistisk planekonomi i många länder. Även i Sverige finns det risk för detta. En sådan ekonomi kan vara väl så skoningslös som en kommunistisk planekonomi. Där hoppas jag att det inte skall gå mer åt det hållet. Höjningen av pensionsåldern är en vansklig inkomst för staten. Genomsnittsåldern för pensionering är omkring 59 år. Husläkarsystemet är ett slag i luften, men har ändå kostat pengar. Vi hade t.ex. i Dalarna rätt att välja läkare långt innan husläkarsystemet kom. Det är i och för sig ingenting nytt. Vi säger nej till egenavgifter inom försäkringssystemen.

Herr talman! Jag vill börja med att kommentera socialministerns frågor runt vår budgetpolitik. Jag har förståelse för att Ingela Thalén har en stor arbetsbörda. Därför skall jag gärna informera henne. Det kan inte vara en hemlighet att socialdemokraterna drar in ungefär 18 miljarder på tre år på kommuner och landsting. Enligt det kristdemokratiska budgetförslaget får kommunerna 7-8 miljarder mer per år. Det beror dels på att ett särskilt bidrag riktat till vård och omsorg ges, dels på att egenavgifterna, som är avdragsgilla, höjs med 1 % mindre än i regeringens förslag. På så vis får kommunerna in mer skatt. Det är verkligen inte lätt för mig att i alla lägen se den totala effekten. Men det är faktiskt den verklighet vi har som vi måste diskutera kring. Därför menar jag att en kristdemokratisk finanspolitik verkligen i konkret handling visar att vård och omsorg är de områden som vi prioriterar högt. Därför ges kommuner och landsting, som även har det yttersta ansvaret för välfärds och trygghetsfrågor, ett ekonomiskt tillskott till skillnad från den socialdemokratiska finanspolitiken. Om Ingela Thalén inte hunnit ta del av detta, går det bra att läsa i Från Riksdag & Departement nr 4 i år. Där står det alldeles utmärkt om detta. Det ideliga pratet om att den ekonomiska situationen och besparingarna är den förra regeringens fel har företrädare för den gamla regeringen ett antal gånger bemött, men det tycks inte gå in. Därför skall inte heller jag försöka med det. Det är helt orimliga påståenden. Ulla Hoffmanns inlägg handlade om pigor och vårdnadsbidrag. Det är förfärligt att från denna talarstol höra att Vänsterpartiet gång på gång omyndigförklarar svenska familjer och föräldrar. Ni ger ett intryck av att de inte begriper någonting om sina barn. De förstår inte ett dugg om barnens behov. Jag måste säga till Ulla Hoffmann att jag inte känner sådana kvinnor och män, utan jag känner familjer, föräldrar, som är vuxna och fattar beslut själva och som vet vilken vård och omsorg deras barn behöver. Jag och vi kristdemokrater har gång på gång sagt att vi vill myndigförklara svenska familjer. När vi talar om välfärdspolitik i dag är det viktigt att vi kommer ihåg att man i Sverige också någon gång måste få vara vuxen. Ibland låter det som att svenskarna aldrig skall få bli vuxna utan bara vara barn. Vi tror att svenska familjer klarar av att själva välja sin barnomsorg. När det gäller det förnedrande uttrycket, som Ulla Hoffmann använde, om pigor blir min fråga till Ulla Hoffmann: Nedvärderar Vänsterpartiet den här sortens arbete i stort? Det finns ett antal olika yrken där det ingår hushållsarbete. Vi menar att det finaste som finns är att arbeta med barn och familj.

Herr talman! När det gäller valfriheten är det precis tvärtemot vad Sten Svensson m.fl. säger. Valfriheten ökar inte enbart av det skälet att man släpper ut saker och ting på s.k. marknad. Valfriheten för enskilda individer ökar ju om det finns tillgång för alla till service, omvårdnad, hälso och sjukvård. Socialdemokraterna har inte vänt sig emot att det skall finnas kooperativa eller privata vårdgivare. Vad vi vänder oss emot är att dessa skall ha en särställning som inte, när det gäller hälso och sjukvårdslagen, ingår i planeringsansvaret och i det ansvar som vi i denna riksdag ålägger landstingen. Hälso och sjukvårdslagen ålägger sjukvårdshuvudmännen det ekonomiska ansvaret och planeringsansvaret för all sjukvårdsverksamhet, också den som ges av andra än landstingen själva. Det är deras ansvar, och då vill jag att de också får möjlighet att ta detta ansvar. Sedan till Andreas Carlgren. Vi har från socialdemokraternas sida, jag själv personligen på möte efter möte, vid torgmöten och i debatter, redovisat alldeles klart och tydligt den oerhört stora börda och det oerhört stora ansvar som alla partier har när det gäller att komma till rätta med den svåraste frågan: statsskulden och arbetslösheten så att vi kan pressa tillbaka arbetslösheten. Det har också handlat om att minska transfereringarna. Det socialdemokratiska partikongressbeslutet innebar att vi i valet mellan barnomsorg, äldreomsorg samt utbildning och ekonomiska överföringar till hushållen valde barnomsorg, äldreomsorg osv. Det har redovisats under valrörelsen och i ett valmanifest som var utomordentligt tydligt. Det gäller också frågan om arbetslöshetsförsäkring. Det finns självklart detaljer som man inte skriver in, men detta var vårt val. Det handlar om en utomordentligt stor återhållsamhet. Andreas Carlgren är en av de verkligt ansvariga för att statsskulden har utvecklats på det sätt som det gjort. Så om barnkonto - jag har inte så mycket tid att jag kan gå in i detalj om barnkonto. Biträdande socialminister Anna Hedborg kan fortsätta diskussionen i den mån det behövs. Vi har ett barnbidrag, lika för alla barn. Centerpartiets barnkonto är formulerat så att det verkar emot arbete och ökade arbetsinsatser. Det verkar emot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Till Barbro Westerholm vill jag när det gäller samordningen av narkotikafrågorna säga att Folkhälsoinstitutet har 50 miljoner kronor innevarande budgetår. Det har kommit i gång med det lokala utvecklingsarbetet och med samverkan med kommuner. Centrum för utvecklingsarbete har arbetat med frågorna om utvecklingen av vården och utveckling och utvärdering av metoder. IKM, Institutet för kunskapsutveckling, har tillsammans med institutionsstyrelsen arbetat fram forskningsprogram för att få en bra dokumentation på detta område. Till Ulla Hoffmann skulle jag vilja säga att det var jag som ansåg att statsskulden var ett hot mot kvinnorna. Dålig ekonomi i samhället är det största hotet mot kvinnors jämställdhet och utveckling. Jag pådyvlade inte Ulla Hoffmann en sådan uppfattning. Till slut vill jag säga följande till Ragnhild Pohanka. Vi är överens om att övertidsuttaget är någonting mycket negativt. Det bör omsättas i verkligt arbete. Jag ber att få återkomma till Chatrine Pålsson i nästa omgång.

Herr talman! En ökad valfrihet i skola, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg kommer att ge medborgarna en bättre service. Det är viktigt att vi uppnår konkurrens. Men den skall vara på lika och rättvisa villkor. Det kommer att leda till lägre kostnader. Vi kommer också att få många nya småföretagare. Vi moderater vill vidga valfriheten genom att återinföra vårdnadsbidraget, återinföra avdragsrätten för styrkta barnomsorgskostnader och garantera föräldrarnas rätt till val av omsorgsform för de egna barnen. Vi vill införa en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring för alla, likadant när det gäller arbetslöshetsförsäkringen, och garantera fri etableringsrätt för läkare och sjukgymnaster. Vi vill återinföra det fria läkarvalet, garantera det fria valet av skola och garantera valfrihet i äldreomsorgen. Vi vill dessutom införa en hjälpmedelsgaranti för handikappade. Vi ser också fram emot att fortsätta på handikappreformerna och öka tillgängligheten i samhället. Vi vill att man skall fullfölja psykiatrireformen. Där vill jag särskilt understryka behovet av tillgång till psykoterapi. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att välfärdspolitiken måste ha som utgångspunkt ett system med gemensam finansiering men där resurserna styrs mot de reella behov som finns och skall följa de val som den enskilde själv träffar. Det är utomordentligt väsentligt att man, även om man har andra samhällsvärderingar än socialdemokrater och vänsterpartister, kan göra det val man har kommit fram till är det bästa, för en själv, ens familj, de egna barnen. Det är det avgörande, att kunna göra det fria valet.

Herr talman! Jag påstår fortfarande att Ingela Thalén och den regering hon tillhör inte förberedde väljarna för vad de tänkte göra. När Ingela Thalén reste land och rike runt för att tala om att Börje Hörnlund sparade för mycket på arbetslöshetsersättningen och försäkringarna, kunde man inte få uppfattningen att Ingela Thalén senare skulle sätta sig i en regering som föreslog ännu större besparingar. Det kallar Ingela Thalén nu en detalj. Jag är inte säker på att väljarna uppfattar det så. För oss som är yngre och mer oerfarna än Ingela Thalén kan det vara en lärdom om att politikerrollen måste förändras. Lova inte mer än du kan hålla! I valet mellan transfereringar och att satsa på vård, omsorg och utbildning tycker jag att ni gör ett bra val när ni skär ner på transfereringarna. Vad jag kritiserar är att ni inte vågar göra valet fullt ut. Ni vågar inte flytta pengar från toppen till botten. Därmed knuffar ni obönhörligen fler barnfamiljer som redan lever på marginalerna ut i socialbidragsberoende. Därmed knuffar ni obönhörligen fler arbetslösa ut i socialbidragsberoende. För ni vågar inte göra något åt grundfrågan: Skall vi ha grundtrygghet i Sverige som omfattar alla, måste vi flytta pengar från toppen till botten. För det tredje vill jag ta upp barnkontot. Ingela Thalén säger att det inte uppmuntrar till arbete. Det är en konstig invändning. Vad Ingela Thalén försvarar är ju att höginkomsttagaren skall ha tio gånger mer än låginkomsttagaren för att inte arbeta. Syftet är ju att höginkomsttagaren inte skall arbeta utan vara hemma med barnen. Men då behöver han eller hon tio gånger mer än låginkomsttagaren. Det är det jag tycker att Ingela Thalén skall förklara. Det är det vi vänder oss emot med vårt förslag till barnkonto.
Herr talman! Ragnhild Pohanka säger att ordet konkurrens är det finaste ord som finns. Det är väl en värdering som får stå för Ragnhild Pohanka. Vi har nog olika ord som vi tycker är de finaste, beroende på vilka vi är och vilka mål vi strävar efter. Jag tycker att detta med välfärd och en solidarisk uppbackning av välfärden är någonting viktigt och fint. Det är det debatten handlar om. Vi vill att olika idéer skall få testas, utvecklas inom hälso och sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg osv. Vi har sett många exempel på att man kan göra det mycket bättre för dessa olika grupper om man stimulerar kreativitet, gör det möjligt att testa idéer inom offentlig eller privat verksamhet. Det viktiga är att det finns en solidarisk finansiering i botten för dessa olika utvecklingsförsök. Det är också väsentligt att det finns en instans som kan värdera dessa försök. Jag har därför försökt lyfta fram SBU:s och andras insatser på detta område. Ingela Thalén kanske kommer in på några av mina frågor om bl.a. barn i sitt sista anförande. Därmed är min tid så gott som ute. Detta är viktiga frågor. Vi kommer tillbaka i många debatter framöver.

Herr talman! I går skroderade Carl Bildt över att moderaterna hade mest tid över. När det är en rättvis fördelning, som i dag, blir det faktiskt lika mycket tid över till alla. Sten Svensson hävdar att lex Pysslingen ökar kommunernas kostnader. Samtidigt vill moderaterna dra in 4,5 miljarder från kommunernas statsbidrag. Man vill belasta kommunernas socialavgifter genom att försämra i socialförsäkringssystemen och införa två karensdagar. Vad kan dessa två karensdagar få för effekter på t.ex. den svenska folkhälsan och på kommunernas socialbidragsutgifter? Andreas Carlgren beskriver svenskarna som hjälplösa kuggar i ett stort samhällsmaskineri, som inte vet vem som har ansvaret. Och så pläderar han för grundtrygghet! Men välfärden skall inte grundas på gamla fattigvårdsprinciper, Andreas Carlgren. Legitimiteten i våra system bottnar just i att de är generella. Ert budgetförslag bidrar till bestående hög arbetslöshet, minskad privat konsumtion och allmänt ökade svårigheter för de svaga grupperna i samhället, dvs. de grupper ni hävdar att ni vill värna. Och så är Chatrine Pålsson upprörd! Denna representant för riksdagens familjefundamentalistiska parti hävdar att vi nedvärderar kvinnors arbete. Jag vill tala om för Chatrine Pålsson att pigor bara kan rekryteras i samhällen med stora klassklyftor. Klassklyftorna ökar i Sverige, och risken är att det blir någonting i stil med avdragsgilla pigor. Det kan bara bygga på förtryck av kvinnor. Socialdemokraterna har sagt att de vill värna principerna i den generella välfärden. Det är någonting som vi i Vänsterpartiet ställer oss bakom. Vi anser att detta försvar är såväl ideologiskt som samhällsekonomiskt motiverat. Jag skulle vilja att mottot för välfärdspolitiken skulle vara "Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov" och inte Bibelns "Åt den som har varde givet". Det verkar också som om det finns stöd i riksdagen för det.
Herr talman! Det var väl ändå ett avsiktligt missförstånd, Barbro Westerholm. Jag framhöll att samförstånd och solidaritet var de fina orden men att det i dag är konkurrensen som har upphöjts till hedersord. På tal om välfärdskris har kommunerna sedan 80 talets början inte längre någon rätt till beskattning av företagen. Det har gjort att vi i stort sett har världens företagsvänligaste klimat. Under 80-talet gjorde företagen uppköp utomlands för ungefär lika mycket pengar som drogs in till dem, omkring 200 miljarder. I och för sig ökade också investeringarna i Sverige. Man måste börja tänka självständigt och ifrågasätta självklara, ofta upprepade axiom. Är det bara bra med utländska investeringar, att de köper upp våra företag? Är det bara bra med rationaliseringar och investeringar som i stort sett gör människor arbetslösa? Det måste faktiskt ifrågasättas. SCA köpte brittiska Reedpack för 10 miljarder. Men företaget stannade kvar i Sverige. Man kan inte säga att de flyttade utomlands. Stora köpta tyska Feldmühle för 14 miljarder. De stannade kvar i Sverige. De flyttade inte utomlands. Att företag har flyttat utomlands beror på att de hade så stora vinster att de kunde köpa upp företag utomlands förutom dem de hade i Sverige.

Fru talman! När det gäller det Ulla Hoffmann sade vill jag säga att det aldrig är vi kristdemokrater, eller centerpartister, moderater eller folkpartister, som har pratat om pigor. Det nedvärderande, om nu detta är nedvärderande, har Ulla Hoffmann och hennes kamrater och även socialdemokraterna stått för. Vi nedvärderar inget arbete. Det vill jag gärna säga. Det andra jag vill säga är att socialministern är smart nog att svara mig när jag inte har någon replik kvar. Därför skall det bli roligt att få debattera vid annat tillfälle med Ingela Thalén. Vi har sagt att många av besparingarna är fördelningsmässigt oacceptabla. Vissa flerbarnsfamiljer, vissa grupper av pensionärer och sjuka kommer att få bära en orimligt stor börda. I tider av växande våld och social oro fortsätter man att underminera familjernas ställning. Efter avskaffandet av vårdnadsbidraget och försämringen av flerbarnstilläggen skall regeringen nu försämra barnbidragen. Det kommer att stå oss alla dyrt i längden. Det är naturligtvis inte rimligt att man skall behöva uppbära socialbidrag för att man har barn. Det sista jag vill kommentera är karensdagen. Det är fördelningspolitiskt riktigt att jag och alla andra som nästan aldrig är sjuka skall bära den bördan. De som ofta är sjuka skall få mindre bördor att bära. Med ett högkostnadsskydd i karensdagarna blir det de facto så. Det här är ingen fördelningspolitiskt riktig väg att gå, menar vi kristdemokrater. En karensdag kan jag och de som sällan är sjuka bära. Vi skall vara rädda om dem som ofta är sjuka.
Fru talman! Sten Svensson hävdar fortfarande att ökad valfrihet bygger på fri konkurrens. Det skulle leda till lika och rättvisa villkor. Jag hävdar att det inte automatiskt gör det. Det leder inte till en ökad valfrihet för alla. Några får en mycket stor valfrihet. Andra låses in. Andreas Carlgren! Säg inte att det förslag som ni bär fram innebär en grundtrygghet i det långa perspektivet!
Tack så hjärtligt!
Det innebär möjligen en grund, men säg inte att det innebär en trygghet! Förslaget leder till marginaleffekter. Det leder till avigsidor i förhållande till arbete och familjernas möjligheter att bygga upp sin egen välfärd, som Andreas Carlgren talar så varmt för. Dessa marginaleffekter går stick i stäv med det som Andreas Carlgren säger att han vill åstadkomma. Barbro Westerholm! Centrum för utvärdering av socialt arbete, CUS, är motsvarigheten till SBU inom socialt arbete. Detta är förlagt till Socialstyrelsen. Jag sade att man har det uppdrag som Barbro Westerholm föreslår att SBU skulle få. Till Chatrine Pålsson vill jag bara säga att det var den borgerliga regeringen som byggde sina besparingar på indragningar till kommunerna. Det var inte Efter de tre borgerliga åren har vi en statsskuld och ett statsbudgetunderskott att kämpa med som binder alla partier till besparingar. Om de förslag som Socialdemokraterna har lagt fram vinner riksdagens gehör finns det förutsättningar för att vända utvecklingen. Då får vi också möjlighet att utveckla välfärden och inte avveckla den. Tack!

Fru talman! Kan Sverige lösa sina ekonomiska problem utan att dra ner på välfärden? Jag tror att alla i dag är alldeles för fixerade av pengar som en restriktion för vad ett land kan göra. Jag anser att det är en katastrof att Sverige har gjort sig beroende av finansmarknaden. Självfallet kan Sverige behålla och bygga vidare på en allt bättre välfärd, men förutsättningen är att vi har rätt att bestämma över landets ekonomiska politik. Pröva dessa tankar: 1. Just därför att Sverige är ett öppet land med en internationaliserad ekonomi är det livsviktigt att vi behåller rätten till en egen ekonomisk politik. Det får vi inte enligt Maastrichtavtalet. 2. Nationalstaten kan begränsa det internationella kapitalets makt. Därför vill kapitalet avskaffa nationalstatens frihet. Fru talman! Det är viktigt att monopolen i den offentliga sektorn utsätts för konkurrens. Men en stark offentlig sektor är nödvändig för välfärden eftersom det inte kräver att man kan betala för vård och för det den offentliga sektorn kan ge. Ekonomer av den nu dominerande skolan vill att alla skall vara beroende av marknaden. De tycker följaktligen inte om den offentliga sektorn. De vet att det blir protester när man skär i den, eftersom det minskar välfärden för folkflertalet. Då råder ekonomerna politikerna att gå till väga på följande sätt. Skatterna skall sänkas drastiskt. Det gillar folk. Ett rejält budgetunderskott och en stor statsskuld åstadkoms. Så skapar man ett krismedvetande som får folk att tro att staten är tvingad att minska den offentliga sektorn. Man tror att den enda metoden är att spara, t.ex. på kommunerna som stöder kultur, utbildning och vård genom den offentliga sektorn. De som arbetar där blir arbetslösa. Arbetslöshet är det värsta slöseriet, eftersom den hindrar människor från att skapa resurser, från att göra nytta. Men genom arbetslösheten blir folk ödmjuka och tacksamma för de jobb de har. Det kanske var syftet. Fru talman! Vilka möjligheter har då staten? Kan staten skaffa pengar på andra sätt än genom skatter och lån på marknaden? Ja. Pengar är aldrig en restriktion för en nation så länge den har en egen valuta och en demokratiskt styrd riksbank. Men det är just detta vi mister genom EMU, EU:s ekonomiska och monetära union som byråkratin håller på att fullborda vad politikerna än säger. Staten har möjlighet att skapa lagom mycket pengar för att alla skall få arbete och betalt. 1992 fick miljarder kronor från sitt checkkonto i Riksbanken och behövde inte vara beroende av att låna till hög ränta på finansmarknaden. Checkkrediten har nu avskaffats. Den är nämligen inte tillåten i EU. Vi är i marknadens våld. Problem blir det om köpkraften är större än vad som finns att köpa. Med en skicklig penningpolitik trycker staten naturligtvis inte mer pengar än vad det finns utrymme för. En okontrollerad inflation är katastrofal. En viss penningvärdeförsämring kan gynna investeringar eftersom det lånade kapitalet delvis avskriver sig självt. Fru talman! Vilket intresse har kapitalet? Det är främst penningägarna som missgynnas av inflation eftersom den minskar kapitalets värde. Det värsta som kan hända en finansiär är att kapital inte skulle vara en knapp resurs. Det är ju bara så länge det är ont om kapital som det går att tjäna mycket pengar på det. Exportens värde ligger enbart däri att vi kan betala importen. Sverige har sedan länge en positiv handelsbalans, dvs. vi säljer mer till utlandet än vi köper.

Fru talman! Hälso och sjukvården har under de senaste decennierna varit stadd i en snabb förändring. Allt talar för att så blir fallet även i fortsättningen. Den medicinsk-tekniska utvecklingen går snabbt, allt fler människor kan få hjälp, samtidigt som resurser inte ökar. De förändringar som måste ske kommer att få genomföras utan att nya resurser tillförs sektorn. Detta ställer stora krav på ett effektivt utnyttjande. Kvalitetsförbättringar har skett under de senaste åren och produktiviteten har också ökat, det visar bl.a. Den generella välfärdspolitiken innebär på sjukvårdsområdet att alla, oavsett inkomst, samhällsställning och bostadsort, skall ha rätt till en bra sjukvård. Däremot innebär den inte att vård i praktiken bara skall kunna ges av vårdpersonal som är anställd av landsting eller kommuner, inte heller att den ekonomiska styrningen måste ske på ett sätt som står planekonomin nära. Många olika modeller har prövats under de senare åren, och mycket talar för att de nya styrsystemen lett till att medborgarna fått mer valuta för skattepengarna. Därför finns det goda skäl att fortsätta att utveckla arbetet med de nya modellerna och lära av såväl goda som dåliga erfarenheter av utvecklingsarbetet. Något skäl för statsmakterna att försöka styra hur landstingen väljer att uppnå ökad effektivitet inom den egna verksamheten finns enligt vår mening inte. Däremot är det av mer allmänt intresse hur landstingen hanterar frågor som rör konkurrensutsättning av den egna verksamheten. Därför anser vi att det finns anledning att pröva hur regler om bättre konkurrens mellan offentliga och privata vårdgivare skulle kunna utformas. Vi anser att Hälso och sjukvårdsutredningen HSU 2000 bör få tilläggsdirektiv om detta. Det är också angeläget att frågor som rör patientens rättigheter ges större utrymme i det sjukvårdspolitiska reformarbetet. Patienternas inflytande över beslut som gäller vård och behandling måste öka. Detta var också intentionen bakom den nuvarande hälso och sjukvårdslagen. Inflytandet är dock fortfarande begränsat. Enligt den statliga maktutredningen upplever allmänheten sitt inflytande över sjukvården som litet. Under föregående mandatperiod stärktes patienternas ställning med bl.a. vårdgarantin och husläkarlagens regler om rätt till en egen läkare. Enligt vår uppfattning måste detta arbete fortsätta. Vi föreslår därför att man sammanför gamla och nya regler till en plats i lagstiftningen, antingen i en särskild lag eller som ett särskilt avsnitt i HSL, detta för att öka möjligheterna för allmänheten att ta del av reglerna.

Läkemedelskostnaderna utgör en väsentlig del av sjukvårdskostnaderna, ca 10 %. I dag finansieras läkemedlen i öppenvården via Riksförsäkringsverket och sjukförsäkringen, medan läkemedlen inom den slutna vården bekostas av sjukvårdshuvudmännen. För att få en bättre kontroll över läkemedelskostnaderna inrättade sjukvårdshuvudmännen redan under 1960-talet läkemedelskommittéer med uppgift att lämna rekommendationer - först till förskrivare i sluten vård, senare också i öppen vård - om hur läkemedlen bäst skall användas. Effekten av rekommendationerna har slagit bäst ut i den slutna vården. Det har dels berott på att sjukvårdshuvudmännen har haft det ekonomiska ansvaret för läkemedelskostnaderna i sluten vård och därför känt ett större incitament att påverka förskrivningen i positiv riktning, dels på att förskrivarna i sluten vård regelbundet fått information om förskrivningsmönster och kostnaderna för det och därmed fått möjlighet till egen medicinsk revision. Folkpartiet liberalerna anser mot bakgrund av detta att läkemedel i öppen vård bör finansieras på samma sätt som läkemedel i sluten vård och att statens pengar för läkemedel överförs till sjukvårdshuvudmännen. Samtidigt bör system införas för återföring av läkemedelsförskrivningsdata till läkarna i öppenvården som ett led i läkarnas och distriktssköterskornas medicinska revision av sin egen verksamhet. Fru talman! Många oroande rapporter kommer nu om växande köer till bl.a. operationer, även sådana som omfattas av vårdgarantin. Det är därför viktigt med ett brett arbete för att komma åt orsakerna och att komma till rätta med problemen. Diskussionerna kring den sjukvård vi vill ge befolkningen bör bedrivas mycket brett, och det bör också höra till arbetet för HSU 2000 att brett förankra de förslag som arbetas fram. Inte minst gäller detta patienterna, och då menar jag båda dagens och morgondagens patienter.

Fru talman! Jag tänker i detta inlägg ta upp tre aktuella frågor som vi i Vänsterpartiet vill lyfta fram i debatten om den svenska välfärden. Den första frågan gäller behovet av en ny låginkomstutredning, eller kanske vi hellre skall kalla det en levnadsnivåutredning. Den andra frågan gäller vår syn på sjukvårdens roll i vårt samhälle. Den tredje frågan gäller massarbetslöshetens sociala konsekvenser ur ett mänskligt perspektiv och ett folkhälsoperspektiv. Att behovet av en låginkomstutredning ökat bevisas bl.a. av att det har väckts fyra motioner i frågan. En har väckts av Susanne Eberstein m.fl. En annan har väckts av Rune Berglund m.fl. En enskild motion har väckts av Kenneth Kvist. Den fjärde motionen är Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska motion, som innehåller en hemställanspunkt med detta krav. I gårdagens partiledardebatt påpekade Folkpartiets nya manliga språkrör Lars Leijonborg upprepade gånger att det saknas uppföljningsstudier av hur de redan beslutade och kommande besparingarna slår. I samma debatt valde Ingvar Carlsson att redovisa de bekväma siffror som står på s. 71 i sammandraget i finansplanen. Där framgår det att den rikaste tiondelen av hushållen får bidra med 28 % av inkomstförstärkningarna, och den fattigaste tiondelen bidrar med Om Ingvar Carlsson däremot hade valt att vända på bladet och redovisat de siffror som finns på s. 72, blir fakta genast mer obekväma. Där framgår med all önskvärd tydlighet att den fattigaste tiondelen av hushållen i förhållande till sin disponibla inkomst får bära lika stora bördor som den rikaste tiondelen. De hushåll som klarar sig bäst är de som ligger i de näst högsta inkomstskikten på inkomstskalan, dvs. den välbärgade medelklassen. Nu tycks detta inte bekymra Ingvar Carlsson. Men jag kan försäkra att detta bekymrar oss desto mer. Därför har vår partigrupp ägnat mycket kraft för att hitta lösningar som kan ge en mer rättvis fördelningsprofil åt det senaste sparförslaget på 20 miljarder kronor. Vi tror att vårt förslag uppfyller det nödvändiga sparmålet med bevarad rättvisa. Men fortfarande kvarstår behovet av en låginkomst-eller levnadsnivåutredning. Vad är det som har hänt i vårt samhälle under de senaste 20 åren? Hur klarar människor av sitt uppehälle och sin försörjning? Är det många som far illa i samhället i dag? Är vi på väg mot ett s.k. tvåtredjedelssamhälle, som så många pratar om? Det är litet bevänt med att fatta obekväma beslut, om man inte vågar ta konsekvenserna av sina handlingar och se sanningen i vitögat. Därför behövs en ny låginkomstutredning. Så över till sjukvården, som i dagarna åter kommit i blickpunkten. Åter är det fråga om skandalösa förhållanden som kommit i dagen. Det är några gamlingar som legat döda i sina lägenheter i månader och en ung flicka som nekats en planerad hälsensoperation trots stora smärtor. Åter dras samma politiska process i gång. Det är helt förutsägbart. Kvällstidningarna utkräver ansvar. Politikerna skyller på varandra eller på tjänstemännen - och vice versa. Socialstyrelsen rycker ut på en inspektionsrunda. Men ingen talar om att det är pengar som behövs - ingen utom Jerzy Einhorn och Vänsterpartiet. Det är ju bristen på resurser som är huvudanledningen till att problemen dyker upp med allt tätare intervall. Som enda parti i riksdagen har vi konsekvent motsatt oss neddragningar i vården. I valrörelsen var vi det enda parti som drev frågan om bättre resurser till kommuner och landsting. I vår ekonomiska motion fullföljer vi våra ambitioner och föreslår att 2 Dessutom anvisar vi 900 miljoner kronor för att förhindra hotande uppsägningar av personal inom den offentliga sektorn. Det handlar om ca 40 000 jobb. Jag vill härmed försäkra att från vår sida kan det ekonomiska läget aldrig bli så svårt att vi tänker offra den svenska sjukvården på den penningslukande marknadens altare. Dessutom finns det ett ekonomiskt argument att satsa på vården. I ekonomiska sammanhang talas det numera allt oftare om att framtidens branscher ligger inom tjänstesektorn och att de bygger på kunskaper, kompetens, modern teknik och servicetänkande. Allt detta kännetecknar den svenska sjukvården. Dessutom är den lokaliserad över hela landet och är en viktig beståndsdel i den nationella ekonomin. De som förespråkar nedskärningar och åtstramningar inom den svenska sjukvården har fel. Den svenska sjuk-och hälsovården är fortfarande en framtidsbransch där mycket återstår att utvecklas och förbättras. Nu ser jag att min taletid är ute. Jag får återkomma till frågan om massarbetslösheten. Det är en viktig fråga ur folkhälsosynpunkt och social synpunkt. Vi vill ha en kortare arbetsdag, som andra talare också har varit inne på.

Fru talman! Med anledning av det som Stig Sandström sade, måste jag säga följande. Det som flera dagstidningar gärna kallar för vårdkrisen är en oerhört allvarlig sak. I debattinlägg och intervjuer för man fram att personer kommer att avlida till följd av politikernas besparingsförslag på utpekade kliniker, patienter får vänta för länge på livsviktiga operationer osv. Det är viktigt att slå fast att för dem som drabbas av detta är det kris. Jag tycker att det är bra att massmedier lyfter fram och visar upp när samhällsservice och trygghetssystem inte fungerar. Men jag blir oroad och litet skrämd när jag får skilda versioner av samma händelse och när enskilda patienter blir brickor i en budgetdebatt. Jag blir ganska illa till mods när jag dessutom blir informerad om att samtidigt som man inte klarar livsviktiga barnoperationer startar man nya verksamheter. Fru talman! I Stockholms läns landsting är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i majoritet och är överens om de förslag till budgetutlägg som har lagts fram inom hälso och sjukvård.

Fru talman! Stig Sandström har naturligtvis alldeles rätt i att det handlar om pengar. Men det är litet för enkelt att säga att det enbart handlar om mer pengar. I t.ex. Stockholms läns landsting har man 22 miljarder kronor i skatteinkomster, och litet mindre än 17 miljarder kronor går till hälso och sjukvård. Resten fördelas mellan kollektivtrafik, skärgårdsfrågor, utbildning, tandvård och färdtjänst. Det är pengar som krävs. Men jag hävdar mycket bestämt - det gjorde också de samlade landstingspolitiker och andra anställda som var på konferens i går och i dag - att det också handlar om sjukhusstrukturer, sjukvårdsorganisation, arbetsrutiner och ökad flexibilitet. Framför allt går det inte att fortsätta med revirstrider och konflikter, utan man måste samlas till gemensamma åtgärder. Ett mycket gott exempel är landstinget i Värmland, ett exempel som redovisades under denna konferens. Som jag sagt tidigare anser jag att hälso och sjukvården inte kan gå vidare med minskade resurser; nu får det vara nog. Hälso och sjukvården måste få sin del av den tillväxt som ekonomin behöver ha. Och det är ett viktigt ställningstagande. Men de pengar som vi har måste användas på ett betydligt effektivare sätt än i dag.

Fru talman! Välfärd är bl.a. god sjukvård. Därför måste riksdag och regering sätta stopp för fortsatt stympning av sjukvården. Visserligen har man från regeringshåll tidigare sagt att landsting och kommuner inte skall drabbas av ytterligare nedskärningar. Men som det ser ut i dag räcker det inte med sådana löften. Vården måste tillföras mer statliga pengar. Det är ju en kraftig neddragning av statsbidrag som medfört att vi fått den situation som vi har inom vården. Låt oss blicka några år tillbaka. År 1985 fick landstingen totalt 18 700 miljoner i statsbidrag. År 1990 ökade statsbidragen. Då fick landstingen sammanlagt 21 300 miljoner kronor. År 1992 var beloppet nere i 10 miljarder kronor, och för åren 1993 och 1994 är det beräknat att landstingen sammanlagt skulle få 13 miljarder kronor per år. Det syns tydligt att det är en stor minskning som det handlar om. Under de senaste åren har man samtidigt kunna se att försvaret, vägtrafiken och liknande sektorer i krontal fått en ökning i statsbidrag. Så detta är helt klart en prioriteringsfråga. Neddragningarna har redan gått alldeles för långt, och det syns inget slut på detta elände. Vår sjukvård har varit ett föredöme. Men i dag har den spårat ur. Sparandet har nått den nivå att uttrycket bedrövligt är ett snällt uttryck i sammanhanget. Även om vi skulle tro på bara hälften av vad som står i dagspressen och i olika facktidningar, borde varningsklockorna höras hos alla. Ansvariga politiker fortsätter att tala om samverkan, rationaliseringar och nedläggningar av enheter för att klara ekonomin. Så många som 20 akutsjukhus måste läggas ned sägs det. Patienter får inte den vård som de borde kunna få. Och patienter dör i onödan. Anhöriga far illa när deras kära inte får den vård som de borde ha rätt till. Läkare uttalar att de inte längre kan svara för patienternas säkerhet. Personal arbetar övertid och vågar inte redovisa övertiden eftersom deras enhet inte har råd med den. Om inte pengarna räcker riskerar de nämligen att mista sina jobb. Politiker på landstings och riksnivå fortsätter sitt tal om att vi måste fortsätta spara inom vården. De påstår att vi inte har råd med dagens sjukvård - ändå är den knappast någonting att skryta med. Det verkar som att även den nya regeringen tycker att vården är tärande i stället för närande. I handlingar har jag ännu inte sett någon skillnad mellan den nya och den gamla regeringen. I Miljöpartiet anser vi att vi har råd med den vård som svenska folket vill ha. Det är en prioriteringsfråga. Vi kan t.ex. avstå från stora betong och asfaltsprojekt. Vårdpersonalen kan utnyttjas i vård och omsorg i stället för att placeras i arbetslöshetskön. För samhället är kostnaden nästan densamma. I dag verkar det som om företag som producerar vilket skräp som helst är något positivt, medan vården är något betungande som bara kostar. Fortfarande satsas det på dyra onödiga jobb, samtidigt som det gråts krokodiltårar för att det inte finns pengar till vården. Det verkar nästan som att de flesta beslutsfattare glömt bort att även vårdpersonal betalar skatt, att även vårdpersonal handlar varor och håller i gång den inhemska industrin. Vi i Miljöpartiet vill stoppa denna stympning av vården. Vi anser att vården skall förbli ett prioriterat område. Både vi och ni vet att det blir fler och fler äldre i samhället, något som kommer att öka behovet av vård och god omvårdnad. Därför vill vi tillföra vården mer statliga pengar. Det vill vi göra bl.a. genom att delfinansiera vården med pengar från det som orsakar vård. Det betyder "nya" pengar från områden som rör alkohol, tobak, kemikalier - även trafiken. Måttliga avgiftshöjningar på dessa produkter kan ge ett behövligt tillskott till vården. Detta förslag har vi lagt fram i en av våra motioner. Och det skulle förvåna mig om svenska folket säger nej till en sådan avgiftshöjning. Man väljer ju knappast inställda operationer, längre väntetider eller att behöva se anhöriga fara illa bara därför att vårdresurserna inte räcker till. Jag tror också att svenska folket tycker att det är bättre att betala för vårdpersonal som utför ett arbete än för vårdpersonal som står i a-kassekön. Vi i Miljöpartiet vill återställa den goda vården och höja omvårdnaden. Till det vill vi ha hjälp av er alla. Om ni inte ställer upp på vården hoppas jag att vårt lågmälda svenska folk tar ton och ryter till så det hörs.

Fru talman! Thomas Julin säger att politiker inte vill satsa på sjukvården, och att det är alldeles tydligt. Jag skulle nu vilja veta av Thomas Julin: Vilka är dessa politiker? Thomas Julin säger vidare att det inte är någon skillnad på den förutvarande borgerliga regimen och den nya socialdemokratiska regimen. Thomas Julin tillhör det parti som tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sitter i majoritet i Stockholms läns landsting, där man gemensamt lagt fram ett budgetförslag för vården. Sedan måste jag vända mig mot de oerhört grova generaliseringarna när det gäller svensk hälso och sjukvård. Vi har problem på ett antal områden. Det finns stora bekymmer, framför allt i de stora landstingsområdena, där man har mycket folk och har svårigheter med den politiska ledningen och styrningen. Men det har varit borgerliga ledningar som har varit ansvariga för styrningen i de allra flesta landstingen. Man har dragit ner resurserna på ett sådant sätt att det i dag är oerhört svårt att ordna tillbaka detta. Det kommer att ta tid, och det kommer att kräva resurser och pengar. När det gäller avskedande av personal har man åtminstone i Stockholms läns landsting satt stopp för detta. Thomas Julin tar också upp finansieringsfrågorna. När det gäller t.ex. tobak tar vi ut en ordentlig skatt - den kan möjligen vara högre - och en del av de pengarna går till forskning inom vården och till finansiering av statsbidrag. Det finns alltså fördelar med det som Thomas Julin tar upp, men det finns också viktiga nackdelar. Vår ambition är nämligen att minska tobaksbruket så mycket vi kan för att förbättra hälsan. Om vi minskar tobaksbruket får vi visserligen in mindre pengar, men då förbättras förhoppningsvis hälsan.

Fru talman! Socialministern tar Stockholms län som exempel. Jag som kommer från Gävleborgs län har sett hur det fungerar där. Precis det som borgarna har gjort i ert län har socialdemokraterna gjort i vårt län när det gäller neddragningar. Det som planeras för flera år framåt är neddragningar, neddragningar och åter neddragningar. När man tar bort de ekonomiska resurserna från landstinget finns det ju bara en sak att göra, och det är att ta bort personal. Man planerar också att minska antalet anställda. När det gäller förslaget att ta ut extra avgifter på t.ex. tobak tycker vi att man borde lägga på nya, extra avgifter på sådana produkter. Man kan gott kalla det vårdskatt, eller vad som helst. Det skall i alla fall synas att pengarna förs direkt till vården och finansierar den. Tobaken kostar direkt ungefär 1,1 miljard i vårdkostnader. Trafiken kostar 1,6 miljarder. Man tycker då att det som orsakar vården skulle kunna finansiera den.

Fru talman! Thomas Julin är från Gävleborgs län, och om jag inte är felunderrättad har man uppsägningsstopp också där. Det innebär att det han nyss sade om att man skulle avskeda en massa människor inte stämmer. Men det är möjligt att jag är felinformerad, och i så fall får Thomas Julin korrigera mig på den punkten. Det jag reagerar mot är att man i debatten om svensk hälso och sjukvård ger ett intryck av att den inte fungerar alls. Detta är fel. Tiotusentals och åter tiotusentals medborgare/patienter får precis den rätta behandling och det rätta bemötande som de skall ha. Vi måste självklart koncentrera oss på de saker som inte fungerar bra. Jag är den första att säga det, och jag är den första att ställa mig i spetsen för att ett sådant arbete verkligen skall komma till stånd. Men då handlar det dels om pengar - jag talade nyss om min inställning på den punkten -, dels om frågor som rör strukturer. Man skulle kunna påstå att hälso och sjukvården är en av de kvarvarande dinosaurierna när det gäller hierarkiskt uppbyggda system. Där bör man kunna gå in och arbeta. Det hindrar inte att det behövs pengar, men det underlättar och gör det möjligt för medborgare/patienter att få en bra vård där de behöver den, med bra kontakter. Jag tror att hela riksdagen är beredd att ställa sig bakom det, även om vi har olika uppfattningar när det gäller vissa delar av styrningen av hälso och sjukvården.
Fru talman! Om det är så att man har infört uppsägningsstopp är det mycket positivt, men det kommer ändå att försvinna många arbetstillfällen genom att man inte tillsätter nya tjänster. Det är många som avgår av åldersskäl och liknande. Det blir ändå en minskning av personal.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att koncentrera mig på ett område inom välfärdspolitiken, nämligen trygghetssystemen. Dagens trygghetssystem är resultatet av en mängd beslut, som har tillkommit under flera decennier. Det har bl.a. resulterat i olika ersättningsnivåer och varierande finansieringar. Ändå måste den enskildes behov bedömas som ungefärligen lika stort, oberoende av orsakerna till inkomstbortfallet. Den pågående debatten om trygghetssystemen motiveras av behovet av utgiftsminskningar, brist på enhetlighet och enkelhet, orättvisor i systemen och tendenser till överutnyttjande. Att utformningen av systemen inte är enhetlig innebär bl.a. olika ersättningsnivåer, olika tak och olika golv. Ersättningsnivåerna varierar från 70 % till 100 %. Inkomsttaket i a-kassan ligger vid 5,5 basbelopp och i sjukförsäkringen vid 7,5 basbelopp. Golven varierar också kraftigt. I arbetslöshetsförsäkringen är t.ex. lägsta beloppet 245 kr per dag medan det i föräldraförsäkringen är 60 kr per dag. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att trygghetssystemen bör reformeras. Grundpelarna i den kristdemokratiska ideologin är då för oss viktiga utgångspunkter. Personalismen betonar frihet och personligt ansvarstagande. Broderskapstanken betonar solidaritet, tar sin utgångspunkt bl.a. i den gyllene regeln och motiverar i det här sammanhanget en fördelningspolitisk profil. Förvaltarskapstanken betonar ansvaret för våra gemensamma resurser. I den ligger en effektivitetsaspekt. Att bygga system som är ineffektiva strider mot förvaltarskapstanken. Subsidiaritetsprincipen innebär att trygghetssystemen skall vara subsidiära, dvs. stödjande, och de skall stärka de positiva krafterna hos individen och i dennes små, naturliga gemenskaper. En viktig fråga att ta ställning till i trygghetssystemen är om de skall vara obligatoriska eller frivilliga. Vi kristdemokrater landar på en obligatorisk försäkring som den bästa, av flera skäl. Många skulle avstå från frivilliga försäkringar. Skattebetalarna skulle ändå få ta det yttersta ansvaret. Andra skulle försäkra sig, men otillräckligt. Ett tredje och mycket viktigt skäl för en obligatorisk försäkring är att individer med särskilt höga risker knappast skulle kunna teckna egna privata försäkringar. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att samhällets skyldigheter måste kunna avta i takt med ökade inkomster. Det motiverar ett tak för ersättningsnivåerna som vi anser bör ligga på nuvarande nivå, dvs. Vi menar också att det bör finnas en enhetlig lägsta nivå, ett golv, i trygghetssystemen på 2 basbelopp. Mellan golvet och taket bör ersättningen ligga på förhållande till nuläget innebär det en förbättrad ersättning för högre inkomster vid arbetslöshet och en lägre ersättning för höga inkomster i sjuk och föräldraförsäkringen. Det innebär en kraftig förbättring i föräldrapenningen vid riktigt låga inkomster. Trygghetssystemet, förutom föräldraförsäkringen, bör finansieras utanför statsbudgeten genom egenoch arbetsgivaravgifter. Enhetliga avgifter bör tas ut på inkomster ända upp till taket på 7,5 basbelopp. På inkomster över detta tak kan en halv avgift tas ut. Då är alla med och finansierar basnivån i trygghetssystemen. Därigenom får vi också en klar fördelningspolitisk profil till förmån för inkomsttagare med lägre inkomster. Samtidigt lämnas ändå ett utrymme för frivilliga försäkringslösningar för dem som önskar ett förbättrat skydd. Andreas Carlgrens uttryckssätt om att flytta pengar från toppen till grunden stämmer med vårt synsätt. Jag uppfattade även att Miljöpartiet ser det på samma sätt. Jag är dock litet förvånad över att man inte anger något tak. Det har i alla fall inte kommit till uttryck i debatten. Fru talman! Frågan om framtidens trygghetssystem kräver stor politisk enighet. Trygghetssystemen måste vara stabila och robusta. De skall ge alla möjlighet att leva ett tryggt och värdigt liv. Vi kristdemokrater skulle vilja se en parlamentarisk utredning med uppgift att ta fram ett sådant förslag. Utredningen bör tillsättas snabbt och arbeta skyndsamt, men naturligtvis grundligt. Fru talman! Vi anser att ett reformerat trygghetssystem borde genomföras redan 1997 - det år då regeringen vill sänka ersättningsnivåerna. Vi kan inte acceptera sådana sänkningar. Det är förvånande att en socialdemokratisk regering har valt den sämsta av de enkla vägarna. Vi saknar omsorgen om de som redan i dag lever på marginalen. Orkar man, som s, bara tänka på en enkel väg, så vore det smakligare att sänka taket än att sänka nivåerna.

Fru talman! Den svenska socialpolitiska modellen har vuxit fram under decennier av reformarbete. Ålderspensioner till alla och barnbidrag utan behovsprövning har från mitten av 1950-talet kompletterats med inkomstrelaterade förmåner. Hela arbetskraften, men också grupper utanför den ordinarie arbetsmarknaden, omfattas av det allmänna trygghetssystemet. Den svenska modellen syftar också till att ge alla möjlighet att försörja sig. För att det skall vara ett realistiskt alternativ för kvinnorna krävs ett omfattande offentligt åtagande när det gäller omsorgen om barnen och de gamla. Det finns åtminstone tre fördelar med den här typen av system. Två handlar om effektivitet och en om rättvisa. För det första ger inkomstrelateringen i sig starka drivkrafter till förvärvsarbete. Ju mer man arbetar, desto bättre blir förmånerna. För det andra ger de allmänna försäkringarna arbetstagarna en möjlighet att röra sig mellan olika företag utan de hinder och gränser som mera företagsanknutna trygghetssystem innebär. Rättvisan stärks om alla är med i samma obligatoriska försäkring. Då kan man ta ett särskilt ansvar för utsatta grupper såsom äldre, handikappade och ensamföräldrar. Strategin har varit lyckosam. Fattigdom och ojämlikhet har hos oss reducerats kanske mer än i något annat västland. Fler kvinnor förvärvsarbetar, men det har också kunnat förenas med ett efter västeuropeiska mått högt födelsetal. Sett i ett internationellt perspektiv har situationen för utsatta grupper också varit gynnsam. Barnen och de gamla har det relativt sett bättre i Sverige än i andra länder. En grupp - de svenska ensamföräldrarna - har intressant nog, jämfört med andra länder, betydligt högre inkomster av egna arbetsinkomster. Deras direkta inkomstberoende av staten är alltså mindre, samtidigt som ensamföräldrarna naturligtvis är mera beroende än någon annan av tillgång till offentligt subventionerad barnomsorg för att kunna arbeta på marknaden. I ett jämförande perspektiv avviker Sverige också därför att kvinnorna och barnen inte har ökat sin andel bland de fattiga. Det finns således starka skäl att värna om grunderna för den svenska socialpolitiken, även när de stora statsfinansiella problemen kräver åtgärder för en sanering av svensk ekonomi. Det är dock helt klart att de nedskärningar som görs är av en sådan storlek att de märks. Det är därför viktigt att alla får vara med och dela på de bördor som en sanering av finanserna kräver. Förändringarna under senare år har gjort framför allt sjukpenningförsäkringen komplicerad med olika typer av ersättningsnivåer för olika perioder. Detta är bakgrunden till regeringens förslag om en allmän ersättningsnivå på 75 % från första dagen till sista. Strävan är att göra socialförsäkringen mera enhetlig och sammanhållen. De förslag som läggs fram skall dessutom utgöra grunden för Sjuk och arbetsskadeberedningens fortsatta arbete. Pensionerna påverkas av flera åtgärder i såväl den ekonomisk-politiska propositionen som i budgetpropositionen. Den stora besparingen består i att basbeloppet inte indexeras fullt ut efter konsumentprisindex. Det finns en underliggande tendens till att pensionärskollektivet får en förbättrad ekonomisk ställning som har att göra med att de som nu pensioneras har allt högre pensionspoäng, särskilt jämfört med de äldsta som successivt lämnar systemet. Ovanpå denna underliggande tendens har det tillkommit faktorer som har medfört att de äldres ekonomiska situation numera är relativt bättre jämfört med dem i förvärvsaktiv ålder. En viktig faktor är att inkomsterna för dem i förvärvsaktiv ålder har minskat i massarbetslöshetens spår. En annan faktor är att höjningen av de kommunala bostadstilläggen tycks ha gynnat de pensionärer som har de lägsta inkomsterna. Varje enskild pensionär har inte fått det bättre. Vissa har förlorat en del i standard genom framför allt justeringarna av indexuppräkningen. Men sammantaget har ålderspensionärerna och pensionärerna i allmänhet sedan slutet av 80-talet fått det bättre jämfört med den övriga befolkningen. De pensionärer som har de allra lägsta inkomsterna har också undantagits från ytterligare besparingar i budgetpropositionen. Även barnfamiljerna har fått delta i besparingarna, framför allt genom barnbidraget. Jag beklagar att samtliga borgerliga partier har avböjt att vara med i den familjepolitiska beredningen. Jag beklagar att ni inte ens är beredda att sätta er ner och diskutera olika besparingsalternativ. Jag tror att det skulle ha blivit en bra diskussion. Mest beklagar jag att vi i dag har en borgerlig opposition som inte förmår fatta svåra besparingsbeslut utan väljer att smita undan. Efter att ha läst era motioner förstår jag dock att det förmodligen skulle ha blivit svårt för er att sitta i samma beredningsgrupp och ha så olika förslag. Det hade blivit alltför uppenbart att borgerlig familjepolitik är en enda röra och spretar åt alla håll. Det strama budgetarbetet syftar till att skapa utrymme för satsningar på sysselsättning och tillväxt. På Socialdepartementets område har regeringen prioriterat de delar som har med vård och omsorg att göra och som inte tål flera besparingar om alla skall kunna garanteras en god social service. Det finns ett annat viktigt mål med att säkra resurserna till vård och omsorg som har med själva grunden för vårt välfärdssystem att göra - med själva arbetet. Om vi inte kan garantera en god omsorg för barnen kan vi rimligen inte förvänta oss att deras föräldrar skall kunna arbeta i den utsträckning som de faktiskt gör. Att förbättra drivkrafterna för arbete är viktigt. Det präglar den reformering av pensionssystemet som nu är under genomförande. Sedan 1990 är rehabilitering ett centralt mål för försäkringskassornas arbete med ohälsoförsäkringarna. Syftet med den sjuk och arbetsskadeberedning som förbereder en reformering av försäkringen på detta område är att ytterligare stärka de rehabiliterande insatserna. Välfärdsstaten syftar till arbete, och den förutsätter arbete för sin finansiering. Regeringen har haft två riktmärken när utgiftsminskningarna har föreslagits. För det första har det gällt att skydda verksamheterna, och för det andra att behålla socialpolitikens generella prägel. Ett av de viktigaste skälen till det är att man genom den generella välfärdspolitiken kan undvika fattigdomsfällor och kraftiga marginaleffekter som gör att stora grupper låses in i arbetslöshet och bidragsberoende. I många andra länder har stora delar av den vuxna befolkningen blivit utestängda från avlönat arbete, som t.ex. de arbetslösa, de förtidspensionerade och kvinnor med barn. Vi har haft ett av världens högsta arbetskraftsdeltagande. Ett av de absolut viktigaste målen är att vi återigen skall erövra denna position. Den svenska lösningen av hur omsorgsarbetet har organiserats har inneburit att vi valt att betala för det arbete som tidigare har utförts gratis i hemmet. Kvinnors ställning har stärkts, men också mäns. När svenska familjer tillfrågas om vad som ses som den ideala fördelningen av arbete säger de flesta att både mamma och pappa borde kunna arbeta deltid. Så fungerar det i allmänhet inte. Det är mamma som gör det. Men det är en stor vinst att värderingarna ser ut på det sättet. Då de allra flesta kvinnor säger att de vill arbeta deltid medan barnen är små måste vi göra det ekonomiskt möjligt. Det kan vi bara göra genom att se till att det finns god barnomsorg till rimliga avgifter och att det inte byggs upp bidragssystem som skapar kraftiga marginaleffekter när man sedan vill gå upp i arbetstid. Olika varianter av vårdnadsbidrag, barnkonton osv. gör just det långa deltidsarbetet olönsamt. Inkomstprövade barnbidrag har samma sorgliga effekt. Vi måste se det som något positivt att alla småbarnsföräldrar inte är högproduktiva och att deras barnomsorgsplatser inte på kort sikt är lönsamma i någon krass kameral bemärkelse. På litet längre sikt har det en enorm betydelse både för landet, ekonomin och för jämställdheten för kvinnor och män. Genom att föräldrar behåller sin anknytning till arbetsmarknaden under åren med små barn behåller de sin yrkeskompetens och har mycket bättre möjligheter att få bra arbeten senare när de har möjlighet att satsa mera tid och kraft på arbetet. Genom att välja att skära ned på transfereringarna i stället för på verksamheterna, genom att behålla den generella strukturen på bidragssystemen och genom satsningen på sysselsättningspolitiken kan vi leva upp till de mål som vi anser vara de verkligt viktiga med välfärdsstaten. I stället för att låsa in delar av befolkningen i arbetslöshet eller stänga ute folk från arbetsmarknaden och in i bidragsberoende skall vi satsa på att ge alla möjligheten att få ett jobb och försörja sig själv.

Fru talman! Göran Lennmarker anser att det på något sätt skulle vara bevisat att den svenska traditionen av välfärdspolitik skulle ha lett landet till elände, och så är icke fallet. Sverige är ett rikt land och har dessutom uppnått någonting som ofta förbises i den allmänna debatten, nämligen en väldig ökning av de privata jobben i framför allt den privata tjänstesektorn. Det kom häromdagen en intressant rapport från Arbetsmarknadsdepartementet, där man beskriver vad som har hänt vad gäller utvecklingen av antalet anställda i privat sektor. I den privata tjänstesektorn har det blivit 520 000 nya personer från 1963 till 1990. Det riktigt intressanta är att 57 % av befolkningen mellan 16 och 64 år i Sverige fanns i privat sysselsättning 1990 - efter den svenska välfärdspolitikens långa historia. Detta överträffas bland EU och Denna politik, med sina offentliga insatser, höga skatter och offentliga arbeten, har alldeles tvärtemot vad Göran Lennmarker säger lett till den näst högsta sysselsättningen i privat sektor i Europa. Det är inte ineffektivt. Det är en bra politik, och vi har samma strategi även när vi måste vara litet snålare på transfereringssidan.

Fru talman! Göran Lennmarker tror inte riktigt på att mina beskrivningar stämmer så förskräckligt väl, dvs. att det faktiskt var rätt så bra 1990 och 1991. Då kan man gå till Göran Lennmarker kanske litet mer närstående kretsar, nämligen till SNS-rapporten som diskuterats under senare tid. I den sägs att man i och för sig till sin förvåning, men dock, ser att Sverige fram till år 1990 lyckades att på ett märkligt sätt förena rättvisa och effektivitet, som man uttrycker saken. Det var därefter som det hände någonting. Vad var det som hände? Vi fick en borgerlig regering. Det var då som vi fick budgetunderskott, ekonomiska problem och massarbetslöshet som gör att vi nu måste vara betydligt stramare när vi ger oss i kast med våra trygghetssystem än vad vi kanske rent av skulle vilja. Principerna överger vi inte. De har varit synnerligen framgångsrika i historien. De kommer att kunna vara det igen, även om vi nu är en aning snåla till följd av den borgerliga regeringens politik som så kraftfullt har förvärrat den ekonomiska situationen.

Fru talman! Statsrådet Anna Hedborg sade att de borgerliga partierna inte var beredda att spara. Barbro Westerholm redogjorde i sitt inledningsanförande här i dag mycket klart för var Folkpartiet vill spara någonstans. Det framgår naturligtvis också av vår motion om den ekonomiska politiken. Att vi inte vill spara på samma vis som Socialdemokraterna beror på att vi är bekymrade över de ingrepp som Socialdemokraterna gör i den generella välfärdspolitiken. Det är inte alls så att vi inte tycker att det skall ske ingrepp. Vi vet att vi måste spara, och vi har också lagt fram fler besparingsförslag än vad regeringen har gjort. Vi är bekymrade över de principer utifrån vilka regeringen sparar, eller rättare sagt: besparingarna görs utan principer. Ni socialdemokrater har tidigare kritiserat oss för dålig fördelningspolitik. Men det som nu sker är usel fördelningspolitik.

Fru talman! Jag är överraskad över att Folkpartiet inte vill ta en diskussion med regeringen om familjepolitiken. Familjepolitiken har alltid varit viktig för Folkpartiet liksom för oss socialdemokrater. Folkpartiet har spelat en viktig roll i debatten för barns rätt till bra uppväxtvillkor, för kvinnors rätt till förvärvsarbete och egen försörjning och för bra barnomsorg. Jag tycker att det är beklagligt att vi inte tillsammans kan fortsätta den diskussionen i den beredningsgrupp som ni nu inte vill vara med i. Det är allvar när det gäller besparingarna. Vi kan inte i längden behålla en välfärd som är värd namnet om vi inte får ner våra stora underskott och skulder. Fortsätter vi att låna i samma takt som nu kommer det så småningom inte att finnas något barnbidrag att diskutera. Det kan gå fortare än vi kanske riktigt förmår begripa. Vi måste därför spara nu. Det är därför beklagligt att Folkpartiet tycks vara så snabbt att hoppa av ett ansvarstagande för en familjepolitik av det slag som vi brukat vara ense om och nu när det är kärvt sitter på en annan sorts vagn.

Fru talman! Statsrådet Hedborg återkommer till att Folkpartiet inte vill vara med och göra besparingar. Jag sade i mitt förra inlägg att vi visst är beredda till det. Vi har t.o.m. föreslagit mer besparingar i vår ekonomiska motion än vad regeringen har föreslagit. Men vi vill spara på annat än barnfamiljerna. Vi tycker att de har utsatts för så pass mycket att vi måste undanta dem. Vi måste ge dem rimliga villkor. Därför spar vi på andra saker. Det kanske vore bra om även Socialdemokraterna tog sig ytterligare en fundering på den fördelningspolitiska delen i deras proposition om den ekonomiska politiken.
Fru talman! Vi har funderat mycket på fördelningspolitiska effekter inför de besparingar som vi har tvingats göra. Principen har varit klar. Vi tvingas att spara, och då måste alla vara med. Skall alla vara med kan man inte bara skära i utgifterna. De går till gamla, barnfamiljer och sjuka. Om man spar på utgifter kommer det på något sätt att drabba gamla, barnfamiljer och sjuka. Desto viktigare är det då att vi som är friska, har arbete och inte är barnfamiljer är med. Alltså måste man höja skatter och avgifter samtidigt. Det gör vi. Resultatet är att fördelningen är relativt lika mellan olika grupper i samhället med en något större belastning på dem med de allra största inkomsterna i landet.

Fru talman! Jag vill haka på dialogen mellan Göran Lennmarker och Anna Hedborg om systemen. Jag undrar var systemfelen egentligen finns. Är det i de ekonomiska systemet, eller är det i välfärdssystemet? Det är inte fel på välfärdssystemet som sådant. Därmot är det fel på det ekonomiska systemet, vilket bl.a. yttrar sig i att arbetslösheten ökar och påfrestningarna ökar. Jag tror inte vi kan rädda kapitalismen på det sätt som Göran Lennmarker vill genom att slå sönder välfärdssystemet.
Fru talman! Vi slår vakt om välfärdssystemet. Det är väldigt viktigt. Men det förutsätter också som statsrådet sade att vi har jobb till alla och att alla har försörjning. Hela systemet bygger på det. Vår viktigaste politiska och sociala uppgift är att garantera allas rätt till arbete och försörjning. Hur kommer man då dit? Det fick vi inget svar på. Det är därför som Vänsterpartiet vill lyfta fram frågan om kortare arbetsdag. Vi måste börja ställa krav också på det ekonomiska systemet och kapitalets män att de fixar fram arbetstillfällen. Det måste vi lyfta fram på ett helt annat sätt i debatten. På så vis kan vi också rädda välfärden. Det är vår åsikt.

Fru talman! Stig Sandström och jag är överens om att arbete och sysselsättning är välfärdspolitikens grundbult. Sedan är vi inte överens om det främjar arbete och sysselsättning att sänka arbetstiden och att man därmed skulle lösa dessa problem. Det är nog tyvärr inte så enkelt. Allt det vi gör tvingas vi göra för att vi är överens om att arbete och sysselsättning är den absolut viktigaste frågan. Detta kräver en sanering av statsfinanserna, och det kräver pengar till sysselsättningspolitik.

Fru talman! All kritik av sättet att skära i ersättningsnivåerna som riktas från oss i oppositionen till socialdemokraterna bemöts - och så även av Anna Hedborg här i dag - med att man väljer att skära i transfereringarna i stället för i verksamheterna. Men det är väl inte den prioriteringen som vi ifrågasätter? Det är knappast någon som gör det, vad jag vet. Men man kan ju skära på olika sätt. Det är där fördelningspolitiken kommer in. I mitt anförande uttryckte jag förvåning över att en socialdemokratisk regering väljer en så enkel väg när man skall skära. Man tar fram rödpennan, stryker streck över några siffror och ersätter dem med en annan siffra. Detta är inte fördelningspolitiskt riktigt. Varför är ni så obenägna att sänka taket? Varför är ni så obenägna att ta i toppen och bevara tryggheten för dem som redan nu lever på marginalen?

Fru talman! Vi har den inställningen att taken inte skall vara för låga. Vi vill också se till att vi tar ut skatt av alla människor, men alla människor skall också ha rätt att finnas med i systemen. På så vis skapar man legitimitet, uppställning och ett starkt och stabilt system. Ni i kds kritiserar regeringen för en orättvis fördelningspolitik. Men ni satt ju med en moderatledd regering som skänkte bort 40 miljarder kronor i skattelättnader till dem som har kapital och aktier, till dem som har det allra bäst ekonomiskt ställt. Nu när vi har en socialdemokratisk regering får de som har kapital och höga inkomster också vara med och spara. Den som har riktigt hög lön och som t.ex. tjänar 2,5 miljoner kronor om året får genom värnskatten bidra med 100 000 kronor. Jag tycker att det är en riktig fördelningspolitik.
Fru talman! Anna Hedborg och jag är fortfarande inte överens - långt därifrån. Anna Hedborg säger att vi skänkte bort 40 miljarder. En stor del av dem var sänkta arbetsgivaravgifter. Det var ni med på genom krisuppgörelsen. Jag tycker inte heller att taken skall vara för låga. Men varför kan ni inte överge det här sättet att välja en så enkel väg som möjligt och våga ta ett litet större grepp på de här frågorna? Varför inte våga gå in på de tankar som vi och Miljöpartiet har framfört och som även kommer från andra håll? Man skulle kanske kunna ha något som vi kan kalla ett brutet tak. Men man måste våga göra något här. Hur långt i procentsatser kan man gå ner för dem som har de lägsta inkomsterna och ändå vara sådana, i ord, stora förespråkare för generella välfärdssystem? Detta har också påpekats tidigare i debatten i dag. Det finns ett glapp mellan ord och handling - mellan ord och verklighet.

Fru talman! Våga, säger Rose-Marie Frebran. Kds vågade en hel del tillsammans med de övriga borgerliga partierna. De vågade sådant som vi inte vågar och vill. Rose-Marie Frebran frågar hur lågt man kan gå. Till 75 %. Det är vad vi föreslår. Det är en inkomsttrygghet som är litet lägre än vad vi kanske skulle önska, men det är fortfarande en inkomsttrygghet. Det är ett system byggt på inkomstbortfallsprincipen. Jag beskrev varför det är så viktigt att man håller på den typen av system. Vi har föreslagit att man kan gå ner till 75 %, men då skall karensdagen återställas. Det innebär ett bidrag för de grupper som lever på marginalen och som har särskilt svårt att klara den typ av plötsliga inkomstbortfall som karensdagen innebär i deras ekonomi.

Fru talman! Det är glädjande att den kriminalpolitiska debatten förs under rubriken Välfärdspolitik eftersom en förutsättning för att kunna färdas väl genom livet är att slippa bli utsatt för brott. Vi moderater har lagt fram förslag till åtgärder mot ungdomskriminalitet. Få saker är så viktiga inom kriminalpolitiken som att engagera sig för att bryta den utveckling som vi haft under lång tid. Tyvärr är åtskilliga av de auktoriteter som hörs kvar i ett tänkande som härrör ur 68-mentaliteten. Vi borde i stället ta till oss det sunda förnuft som finns hos de flesta människor och som resulterar i att de flesta barn genom sin uppfostran lär sig respektera sina medmänniskor. Många unga människor som fastnar i missbruk och kriminalitet har vuxit upp i familjer där viktiga fostrande inslag saknats. Familjen har avgörande betydelse då det gäller att förhindra unga människor från att begå brott. Därför är det viktigt att på olika sätt markera föräldrarnas huvudansvar för att deras barn lär sig respektera andra människor. När jag pekar på föräldrarnas betydelse får jag ofta höra invändningen att de barn som hamnat i kriminalitet ofta kommer från familjer med s.k. frånvarande föräldrar. Dessa kritiker, som gärna i andra sammanhang talar om att plocka fram det positiva hos människor, glömmer att föräldrar nästan undantagslöst vill sina barns bästa. Det är just detta som är viktigt, och det är just detta som skall utnyttjas för barnens skull. Debatten om medievåldets betydelse för utvecklingen av våldstendenser bland våra unga har väckts till nytt liv till följd av den senaste tidens brutala våldshändelser. Alla normalt funtade människor tar rimligen avstånd från yttringar som uppmuntrar till människoförakt och våld. Det ligger nära till hands att ropa på fler förbud och mer censur. Men det grundläggande är att föräldrar och andra vuxna försöker förstärka barns naturliga avståndstagande till våld. Vi har alla ett ansvar. Jag vill lyfta fram ett initiativ som tagits av varuhuskedjan Åhléns. Företaget har fastställt en ickevålds-policy som klargör hur Åhléns skall bidra till att samhället totalt tar avstånd från människoförakt, förnedrande företeelser och våld. I dagarna har vi kunnat läsa om en effekt av denna policy. Åhléns tänker sluta sända reklam i en TV-kanal som inte lever upp till det ansvar som icke-vålds-policyn kräver. I brottsbalken finns också i dag regler som gör det möjligt att ingripa mot t.ex. videohandlare som lämnar ut barnförbjudna filmer till unga, men dessa regler tillämpas inte i praktiken. Vi moderater föreslår därför att reglerna effektiviseras. Är justitieministern beredd att ställa sig bakom en straffskärpning som ger ingripanden högre prioritet? Utvecklingen av närpolisverksamheten är av stor vikt. Ett mål är att få ett samhälle där det känns naturligt för människor att se och tala med sin närpolis. Genom samarbete mellan de boende och närpolisen kan inte bara en stor del av vardagsbrottsligheten, som ofta begås av unga, upptäckas och beivras. Verksamheten innebär också större möjligheter att i tid kunna ingripa mot dem som är på väg att spåra ur. De stora besparingar som föreslås i regeringens budgetproposition skapar stor oro. I och för sig markeras att närpolisverksamheten skall utvecklas, men när jag samtidigt får höra från socialdemokratiskt håll att vissa andra områden, t.ex. ekobrottsbekämpningen, också med all rätt skall beivras med hög prioritet kommer inte min oro att stillas förrän jag får veta vilka områden som skall nedprioriteras. När våra barn gör sig skyldiga till brott är det viktigt att de får klart för sig att vi vuxna inte accepterar det. Vi måste vara tydliga. En åtgärd som vi moderater föreslår i vår motion är att även barn under femton år skall registreras när de begår brott. Våra barn är kloka nog att förstå att detta kan ligga dem i fatet om de efter uppnådda femton år begår nya brott. Ett annat sätt att vara tydlig är att låta unga konfronteras med följderna av vad de gjort. Att få träffa den som drabbats och att få gottgöra skador ingår i det vi kallar medling. En vidareutvecklad form av medling finns på Nya Zeeland i de s.k. familjegruppskonferenserna. Här involveras föräldrar och andra vuxna som står den unge nära samt brottsoffret. Den unge skall be om ursäkt, och man skall gemensamt komma överens om hur skadan skall gottgöras. Blir alla överens blir det inte någon rättegång. Den modellen vill vi moderater pröva i Sverige. Jag undrar om justitieministern är beredd att stödja vårt förslag. Det jag hittills beskrivit syftar till att hålla de unga borta från kriminalitet, men vi måste våga inse att vi även i framtiden kommer att vara tvungna att beröva unga människor friheten på grund av brott. I den lagrådsremiss som behandlades under den borgerliga regeringens tid fanns det förslag som nu återfinns i den moderata motionen. Förslaget går ut på att särskilda kriminalvårdshem skall inrättas för dem som är under arton år. Senare tids händelser i bl.a. Bjuv har resulterat i att just det vi moderater föreslår är vad rättspsykiatriker efterlyser. I höstas sade justitieministern nej till det moderata förslaget. Efter den debatt som har varit i samband med rättegången mot Bjuvbröderna hoppas jag att justitieministern har ändrat uppfattning och frågar därför om vi nu får stöd för förslaget i den moderata motionen.

Fru talman! Vad gör ni politiker för att stoppa våldet? Sådana frågor får jag ofta. Man säger också: Sluta sammanträda och prata. Det behövs inte mer forskning. Vi vet att det är videovåldets fel, så ni kan förbjuda allt underhållningsvåld. Sådana uttalanden känner nog många igen. De är närmast ett uttryck för förtvivlan och känsla av vanmakt över att våldet i samhället breder ut sig och blir grövre. Man vill vara med och göra något, men vet inte hur och vad. Man vill ha ett tryggare samhälle, och man vill ha det snabbt. Om vi då börja förklara att detta är komplext och svårt och att det mesta bör ske på lång sikt orkar man inte lyssna på oss. Det fordras stor pedagogisk förmåga för att hålla debatten igång och förklara att det är mycket vi inte känner till när det gäller effekten av åtgärder, att det fordras fortsatt forskning och att vi politiker, liksom alla andra i samhället, vill ha minskad brottslighet. Vi vet att brottsutvecklingen inte enbart beror på utformningen av de traditionella kriminalpolitiska åtgärderna som t. ex ingripanden och reaktioner mot redan begångna brott. Det är faktiskt främst genom brottsförebyggande insatser som vi kan få ett tryggare samhälle. Det finns ett folkligt engagemang att ta till vara. Det måste vi göra på ett bättre sätt, särskilt när det gäller det lokala brottsförebyggande arbetet. För att lyckas i det lokala brottsförebyggandet är det nödvändigt med ett enskilt engagemang. Det behöver finnas och tillskapas. Vi behöver samordna bättre, både mellan enskilda och mellan myndigheter och organisationer. Det finns mycket som var och en kan göra. Att t.ex. föra vidare grundvärderingar om humanitet och människorvärde, hänsyn och tolerans har vi alla ansvar för. Fasta normer och etisk fostran främst inom familjen, men självklart också i skolan, är mycket viktigt. Det är viktigt att vi alla bryr oss, att vi bryr oss om varandra och varandras barn. Vi behöver naturligtvis också en effektiv polis, ett väl utbyggt åklagar och domstolsväsende och en fungerande kriminalvård. Under vår regering skedde också satsningar på dessa områden. Jag delar Gun Hellsviks oro för de nedskärningar som nu sker när det gäller polisen. Senast i går sade man i nyhetsförmedlingen att närpolisverksamheten i Stockholmsdistriktet är i fara. Jag känner stor oro och ställer mig också bakom frågan om vi verkligen kan lyckas på detta område. Jag kan ställa mig bakom det mesta som Gun Hellsvik sade; vi har diskuterat detta mycket. Jag övergår nu till att säga några ord om segregeringen i samhället. Jag tror att segregeringen är en väsentlig anledning till att många känner sig utanför och skapar egna värderingar och egna normer och regler som kan vara till skada för oss alla. Stora grupper lever i ett utanförskap med hög arbetslöshet, stor social utslagning och drogproblem. I de grupperna är riskerna för kriminalitet särskilt stora. Det är lätt att människor i sådana områden tappar framtidstron. Det är främst i sådana områden som gängbildning, gänguppgörelser och kriminalitet får fäste bland ungdomar. Eftersom ett brottsligt beteende grundläggs tidigt är det avgörande att barn och ungdomar ges förutsättningar att växa upp till ansvarskännande individer så att utslagningen förhindras. Hur skapar vi då bättre förutsättningar och bättre levnadsvillkor för alla? Hur undviker vi marginalisering av dessa grupper? Inom centerpartiet har vi studerat bostadsområden. Vi ser en snabb negativ utveckling i vissa bostadsområden, särskilt i tätorterna. Serviceutbudet minskar, både kommersiell service och samhällsservice. Det medför att många flyttar och söker sig till områden med bättre service. De som stannar kvar är ofta människor med problem, vilket gör att missbruk och kriminalitet ökar. Centern har motionerat om ett tioårigt nationellt program för en nationellt finaniserad upprustning av dessa bostadsområden. Jag undrar hur regeringen ställer sig till det. Vi har också föreslagit att man bör prova lokalt självstyre som experiment i sådana här, ofta invandrartäta, områden. Genom att man decentraliserar makt och inflytande får invandrarna och övriga invånare vara med och ta del i samhällsengagemanget. Hur ställer sig regeringen till en försöksverksamhet med självstyre i sådana bostadsområden?

Fru talman! Att just kriminalpolitiken skulle ligga under välfärdspolitiken, anser vi är en självklarhet. Kriminaliteten påverkas långsiktigt mindre av vad vi gör med lagbrytare än av hur det övriga välfärdssystemet är utformat och hur det fungerar. Det är väsentligt att man sätter in både kriminalpolitiken och det brottsförebyggande arbetet i ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att det brottsförebyggande arbetet har en utgångspunkt i en noggrann analys av de sociala villkor som människor lever i. Den är då kopplad till den rådande socialpolitiken och den effekt den har för olika grupper i samhället. Vi talar i dag om grupper av ungdomar och vi talar om ungdomar som en hel grupp. Vi talar om att en ökad kriminalitet, ökade våldshandlingar, är ett fenomen som gäller en hel grupp. Det här har faktiskt att göra med de sociala klyftorna. Det är en klassmässig fråga. Det är framför allt barn från arbetarklassen som har hamnat utanför samhället. De senaste årens ökade segregation i samhället - i skolan, på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden - har skapat en grogrund för både ökat missbruk och kriminalitet. Det här gäller i hög grad unga människor. Arbetslösheten bland dem är stor. De blir lättare utestängda och isolerade, och de faller utanför våra sociala skyddsnät. När man inte låter dessa grupper delta i uppbyggnaden av samhället, kommer inte samhällets normer och regler att vara giltiga för dem. Får man inte ta del av det goda i samhället, kan man inte känna och ta ansvar för att samhället består och hur det utvecklas. Vänsterpartiet har år efter år både på det kommunala planet och på riksplanet framfört farhågor - när vi har sett nedskärningarna inom skolan och inom barnomsorgen, där man har minskat resurserna till just de utsatta barnen - för att det här kommer att leda till ökad utslagning och förvärrad kriminalitet. Utvecklingen har gått dithän. I dag pratar vi om Stureplansmorden, vi pratar om mordet i Bjuv och att vi skall göra insatser för att hejda den här utvecklingen. Samtidigt kommer det mängder med larmrapporter om att antalet barn som blir misshandlade ökar, att antalet barn som far illa och kontaktar BRIS ökar, att barn inte får det stöd och den hjälp de behöver i skolan och inom barnomsorgen, stöd och hjälp utanför det familjen kan ge. Konsekvensen av detta kommer vi att se om ett par år. Då kommer utvecklingen att ha blivit ännu värre. I det brottsförbyggande arbetet är det viktigt att motverka de ökade klassklyftorna, att se till att man har ett välfärdssystem, en välfärdspolitik, som ger alla människor rätt till en trygghet. Vad som behövs är inte hårdare straff och tydligare regler. De här barnen och ungdomarna är väldigt medvetna om att de ligger utanför de regler och normer som samhället har satt upp. Samhällets normer är inte relevanta i deras värld, för de får inte ta del av det samhället har att erbjuda. I det brottsförebyggande arbetet måste det framför allt satsas på att se till att man har ett system som ger människor trygghet, som ger människor möjlighet att utvecklas. Att de här ungdomarna skall kunna visa respekt för andra människor och för andra människors egendom, för andra människors rätt till ett skydd mot våld, det kommer vi aldrig att uppnå, ifall vi inte kan visa dessa ungdomar och dessa barn respekt för de behov som de tydligt signalerar att de måste få tillgodosedda. När vi blundar för dessa signaler, kan vi inte vänta att de skall respektera vårt samhälle.

Fru talman! Jag tror inte att det finns, i vart fall ytligt sett, någon större skillnad mellan den syn Alice Åström har och den jag har på behovet av skyddsnät. Självklart måste det finnas ett yttre skyddsnät, utformat för att ge stöd direkt till barn och för att ge stöd till familjer som inte kan klara av att ha kraft nog för att fylla sin roll. Men jag - och även andra, är jag övertygad om - ser ändå en grundläggande skillnad mellan Alice Åströms resonemang och mitt resonemang. För mig är det en självklarhet att föräldrarna, familjen, är det centrala. De flesta föräldrar, som jag sade i mitt tidigare anförande, vill sina barns bästa och kan också ge sina barn det som är bäst för barnen, om vi bara visar att vi litar på föräldrarna. Vi har i Sverige under årtionden byggt upp ett system med skyddsnät, stöd för barnen och stöd för hela familjerna. Om vi tittar bakåt, ser vi att det inte räckte. Det var parallellt med denna utveckling som vi också kunde se en negativ utveckling i fråga om ungdomarnas kriminalitet. Då måste vi ju lära oss att det är något annat grundläggande som saknas. Vi måste ge stöd till de unga och till deras familjer, när det behövs, men det centrala, som vi måste väcka, är familjens uppgift och ansvar.

Fru talman! Jag delar Gun Hellsviks mening att föräldrarna har en viktig uppgift att fylla, att de kan tillföra väldigt mycket. Men den politik som Gun Hellsvik har företrätt har inneburit att man skurit ner på resurserna till skyddsnätet, det stöd och den hjälp som behövs. Gun Hellsvik anlägger perspektivet bakåt och säger att skyddsnätet som hade byggts upp inte räckte. Det är en sanning med modifikation, för tittar vi på brottsutvecklingen i andra länder finner vi att vi i Sverige hade en mycket mindre ökning än vad man hade i många andra länder. Jag tycker att det snarare visar på att vi inte riktigt lyckades åstadkomma det skyddsnät som skulle behövas. Om vi skall få ner brottsstatistiken, måste det till en fortsatt utveckling för att täcka behoven, inte en avveckling av det sociala skyddsnätet.
Fru talman! Nu vill jag bara säga att jag tycker att det finns annat som är viktigare i denna diskussion än kunskap om statistik. Men det är helt rätt att vi inte har en så hög nivå på kriminaliteten som man har på många andra håll i världen. En orsak kan säkerligen vara, om vi exempelvis jämför med USA, att vi har haft en mycket stabilare familjesituation i Sverige och en annan syn på familjen och dess betydelse. Tack och lov levde den synen kvar länge - tyvärr har mycket av den raserats i dag. Det finns självklart fler, men här har vi en av orsakerna till att det hos oss inte har blivit lika illa som på andra håll. Dessutom vill jag framhålla att då den enligt Alice Åströms uppfattning förskräckliga borgerliga politiken fördes, som bl.a. innebar förändringar i form av besparingar på offentlig verksamhet, kunde vi under samliga år i ökad utsträckning notera en nedgång i kriminaliteten.

Fru talman! Att Gun Hellsvik och jag har olika synpunkter på hur man skall läsa statistik och på de bakomliggande orsakerna till brottsutvecklingen i Sverige är visserligen klart, men det viktiga är att våldsbrottsligheten har ökat under senare år. Antalet unga människor i fängelse har ökat, och vi ser att denna tendens är stigande. Detta är konsekvensen av att man inte tillgodosett de behov som finns av skyddsnät i vårt samhälle. Det går i dag mot skarpare regler och hårdare straff. Det är en utveckling som kommer att leda till förhållanden liknande dem i USA, till ungdomar i fängelse. Unga människor kommer att få bära ansvaret för något som vi gemensamt borde ta ett ansvar för i ett civiliserat samhälle.

Fru talman! Brottsstatistiken visar, som vi hört här av tidigare talare, att våldet har blivit grövre och att våldsbrotten har krupit ned i åldrarna. Detta har kulminerat i mord som har uppmärksammats i massmedia och som har väckt debatt hos allmänheten. Det har bl.a. resulterat i insändare och i debattartiklar i tidningar. Man har här i kammaren också debatterat vilka motåtgärder som vi nu skall sätta in, och det har gjorts vissa analyser. I dessa analyser tas dock det kommersiella våldet upp mycket litet. Det avfärdas med ett konstaterande av att det är fråga om våldsvideor, och sedan får saken bero. Vi har hört den diskussionen förut. Det finns här något som jag inte kan förstå. Vi hade för tio år sedan en diskussion om videovåld. Hem och Skola anordnade möten och det hölls föräldramöten i skolan mot videovåldet. Många lade ned sin själ i detta arbete, men ändå kom frågan bort. Det har inte hänt någonting under den gångna perioden. Tvärtom är det nu ett ännu större utbud. Jag ser att vanliga affärer i min omgivning lägger ned sin verksamhet, och i deras ställe kommer det videoaffärer med uthyrning dygnet runt. I TV-kanalerna, som har blivit fler, är det ett ännu större våldsutbud. Det är klart att våldsfilmerna inte styr hela samhället, men att de påverkar är jag helt övertygad om. Jag tycker att vi kan lämna diskussionen om påverkan eller inte. Gjorda undersökningar visar att även stabila människor påverkas av reklam i de val som vi gör. De bilder som visas i våldsfilmerna lagras i hjärnan och finns kvar där, särskilt hos barn och ungdomar, som är i en känslig period. När de sedan hamnar i pressade situationer kommer dessa bilder fram. När de dessutom är påverkade av alkohol har de inte de spärrar som normalt finns, och då kan de handlingar som de har sett komma till utförande. Visst är också de andra faktorer som har nämnts här viktiga, men de är komplicerade och inte lätta att genast ta itu med på ett sätt som ger resultat. Vi som är vuxna borde kunna enas över partigränserna om att få ett slut på den våldsinformation som sköljer över oss alla i stor mängd. Visst är den en viktig faktor. Det har utgivits många skrifter om detta, men det når inte ut tillräckligt till allmänheten att detta är en viktig fråga. Vi har också en annan kommersiell aspekt på detta. Man försöker prångla ut våldsdataspel och anordnar krigslekar i hallar där man skjuter på varandra med färg eller med laserstrålar. Jag tycker att vi skulle ingripa mycket mer kraftfullt och förbjuda att barn under 18 år vistas i sådana här verksamheter. Våldet finns inom människorna, och de behöver inte påminnas om det och uppmuntras till det, och det borde inte visas som underhållning. Det räcker med det våld som försiggår i svenska hem med barn som offer och vittnen. Vi vet också att dagens offer blir morgondagens rovdjur. Det är de barn som redan är utsatta och känsliga som mår dåligt av allt det våld som sköljer över dem. De utsätts kanske också för det i större utsträckning än de andra barnen. Det finns i deras hem, och de attraheras av det och påverkas av det. Det verkar som om vi människor är våldsamma och har ett behov av våld. Det har ju förekommit underhållningsvåld i alla tider. Vi kan tänka på det som skedde på Colosseum och vid offentliga avrättningar. Men det har tidigare inte förekommit ett så stort utbud som i dag. Våldet behöver pressas ned och inte uppmuntras. Framför allt skall inte några tjäna pengar på det som andra gör allt för att stävja. Man kan då möta argumentet att poliserna genomför massaktiviteter, vilket jag kan läsa om i deras tidning, och att det i hela Sverige nu pågår motattacker och framförs bra förslag till hur vi skall förfara. Men samtidigt kan de unga gå hem och titta på mer våld på TV och video. Detta är absurt. Ideella organisationer gör allt vad de kan, och i skolan arbetar man mot detta. Det blir en konflikt för ungdomarna. Först ser de prydliga människor tala om att de inte skall hålla på med detta, och sedan går de hem och ser glassiga bilder av hjältar, brudar, häftigheter och vapen. De drabbas av ett kluvet budskap, som är omöjligt att ta till sig. Det blir dessutom mycket dyrt för samhället att genomföra olika aktiviteter som inte leder någonstans. Men varför kan vi inte stoppa våldet, och varför har vi inte kunnat göra det tidigare? Jo, här kommer argumentet om åsiktsförtryck in. Många människor för fram det, men vem är det som behöver dessa blodiga excesser så till den milda grad att vi lagstiftare passivt skall behöva tassa runt omkring alla dåliga framställningar av ett hänsynslöst våldsutövande? Någon har räknat ut att en 14-årig pojke kan ha sett ca 20 000 mord under sitt liv.

Fru talman! Jag måste ansluta mig till Kia Andreassons synpunkter på videovåldet och underhållningsvåldet över huvud taget. Vi kristdemokrater har reagerat kraftigt mot det här och menar att något måste göras lagstiftningsvägen. Vi skall inte falla undan för "tryckfrihetsnissarna". Det gäller att våga stå för en del värden här i livet. Detta är uttryck för något som vi inte kan acceptera, och det måste vi ta tag i. Den ekonomiska kriminaliteten fortsätter att öka. Väldiga ekonomiska krafter rör sig utanför det demokratiska samhällets kontroll. Förmögenhetsöverföringar äger rum på ett irreguljärt sätt, konkurrensen sätts ur spel och våld och hot om våld ökar. Som praktiker och tillhörande den rättssökande allmänheten har jag känt en nästan förlamande vanmakt inför rättssamhällets tillkortakommanden under de senaste tio åren. Mot denna bakgrund grips man närmast av svårmod vid läsningen av årets budgetproposition. Sparmålet för rättsväsendet t.o.m. 1998 uppgår till 1 miljard. Under budgetperioden 1995/96 skall det sparas 400 miljoner, varav 235 inom polisen, Rättsväsendet har länge varit föremål för besparingsåtgärder. Ytterligare besparingar kan knappast vara möjliga. Nedskärningar inom rättsväsendet innebär en nedmontering av vitala delar av rättsväsendet. Vi som väntat i åratal vid våra domstolar för att få målen avgjorda har svårt att se på när hela avdelningar vid domstolarna läggs ned. Vi som har stora rättssaker för utredning hos polisen blir närmast bestörta när vi finner att en hårt ansträngd poliskår skall skäras ned. Vem har inte efter ett villainbrott fått höra av polisen att man inte har några utredningsresurser men att man kan registrera anmälan som underlag till en ansökan om försäkringsersättning? Fängelserna är i dag överfulla, och på vissa måste de intagna dela cell. Man undrar hur man på kort sikt skall kunna spara utan att efterge rimliga krav på human och meningsfull kriminalvård. Statsskulden kräver i budgeten en ränta på 126 miljarder. Hela rättsväsendet kostar 26 miljarder, och rättsväsendet är kanske statens allra viktigaste funktion sedan försvaret säkerställts. Numera har nationalekonomerna visat på institutionernas betydelse för ett lands välstånd. Rättsordningens bestånd är ett minimikrav för att det ekonomiska livet skall utvecklas. Att montera ner rättsväsendet är liktydigt med ekonomisk tillbakagång och med att påskynda en ekonomisk och social kollaps. Kristdemokraterna är det enda partiet här i riksdagen såvitt jag vet som inte accepterar besparingar inom rättsväsendet. Domare, poliser, kronofogdar och kriminalvårdare måste kunna utföra sitt värv oberoende av konjunktursvängningar och statsfinansiell kris. Den civiliserade rättsstatens fortbestånd kräver det. De marginella effektivitetsvinster och rationaliseringar som kan ske skall bevaras inom rättsväsendet, så att detsamma bättre kan tjäna sitt syfte än som sker i dag. Rent allmänt bör kriminalpolitikens inriktning vara inriktad på förebyggande åtgärder, och vid samhällsingripanden bör frihetsberövande påföljd inte väljas. Fängelse är av ondo, men ett nödvändigt inslag i påföljdssystemet. Det exakta antalet är svårt att bestämma. Men vi kan inte bortse från att brottsutvecklingen under de senaste åren varit i avtagande, sett över hela populationen. Den bästa kriminalpolitiken är en vettig familjeoch socialpolitik. Mycken möda bör läggas ned på hur normbildning går till och hur den civila kulturen förs över från en generation till en annan. Avslutningsvis en konkret synpunkt beträffande domstolarna. Kanske borde man överväga att låta skuldfrågan i brottmål slutgiltigt avgöras av tingsrätt. Sannolikt sker den bästa bevisupptagningen i första instans. Om skuldfrågan avgörs i tingsrätten kommer processen att koncentreras dit. Vid överklagande får bara prövning av rättsfrågor ske - att bevisupptagning gått riktigt till samt påföljdsval. Som det nu är används tingsrätterna enbart som processuella transportsträckor, och väldiga resurser slösas bort till ingen nytta utan att rättssäkerheten gagnas. Systemet förutsätter en upprustning och koncentration av tingsrätterna. Det förekommer i olika länder i västerlandet, t.ex. i Österrike, och borde vara värt att titta närmare på.

Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att under dagens debatt, med Välfärdspolitiken som huvudrubrik, redovisa huvuddragen i den politik som regeringen kommer att föra på det kriminalpolitiska området. Jag skall i någon mån försöka omhänderta några av de frågor som hittills tagits upp i debatten. Regeringen kommer att arbeta för en bred uppslutning kring en modern kriminalpolitik. En sådan kriminalpolitik utgår från den allmänna välfärdspolitiken, eftersom det viktigaste för att förebygga brott är att bekämpa social ofärd. Ingenting är nämligen mera förödande för samhället och därmed för kriminalpolitiken än att arbetslöshet, klassklyftor och social ofärd tillåts öka mer och mer. En modern kriminalpolitik utgår från en humanistisk människosyn, från det demokratiska rättssamhällets principer och respekt för lag och ordning samt från att åtgärder som vidtas bygger på kunskap och realism. Med sådana utgångspunkter går det såväl att hävda kravet på adekvata reaktioner på brott som att föra humanitetens och brottsoffrens talan. Med det menar jag att i ett demokratiskt samhälle måste lag och ordning råda. Den som begått ett brott skall mötas av samhällets tydliga besked att det brottsliga beteendet inte accepteras. Att kräva en rättssäker hantering av brottslingar hos polis, åklagare och domstolar eller en human behandling av de intagna inom kriminalvården står inte i motsats till uppgiften att stärka brottsoffrens ställning i form av stöd, hjälp och ekonomisk kompensation. Under de senaste åren har den kriminalpolitiska debatten inriktats på straffskärpningar och mer fängelsestraff. En sådan debatt tenderar att styra blicken och åtgärderna i fel riktning. Forskningen visar att kriminellt beteende ofta grundläggs tidigt i livet. Det leder till slutsatsen att det mest angelägna, humana och ekonomiska är att förebygga att unga människor hamnar i en brottslig bana. Det innebär bl.a. att samhället måste reagera när barn far illa och riskerar att dras in i missbruk och brottslighet. Det innebär också att ungdomars brottslighet måste mötas med tydliga reaktioner och adekvata åtgärder. Om kriminalpolitiken får slagsida mot sena åtgärder och fängelsestraff, sätter vi in åtgärderna och resurserna i fel ände. En modern kriminalpolitik, som utgår från kunskap och realism, leder till att resurserna används på det mest effektiva och ändamålsenliga sättet. I det läge som vi nu befinner oss i, med en statsskuld som hotar hela vår välfärd, är ingenting annat möjligt än att alla samhällssektorer är med och bidrar till saneringen av statens finanser. Om rättsväsendet exkluderades skulle det innebära att t.ex. den sociala sektorn eller utbildningsväsendet fick dra ett större lass, vilket i sin tur också skulle få negativa följder för kriminalpolitiken. Men ibland kan besparingar och förbättringar t.o.m. gå hand i hand. Nöden är, som det brukar heta, uppfinningarnas moder. Positiva effekter som besparingar kan föra med sig är att man tvingas till omprövningar och effektiviseringar. Man tvingas att kritiskt granska vad man uppnår med sina resurser. Vi måste satsa mer än hittills på riktade förebyggande insatser. Sådana insatser består såväl av åtgärder för att förbättra ungdomars sociala förhållanden som av åtgärder för att minska antalet tillfällen att begå brott. Riktade åtgärder behövs också för att öka upptäcktsrisken och därigenom öka andelen uppklarade brott. Denna är i dag skrämmande liten. Trots att vi har fått allt fler poliser och trots att vi har en minskad brottslighet klarar vi inte upp flera brott. Det finns uppenbarligen brister i systemet, och dem kan vi komma till rätta med när vi kritiskt granskar hur systemet fungerar. Utvecklingen inom polisen sker nu t.ex. enligt två huvudlinjer, som båda syftar till att effektivisera polisens arbete. Den första huvudlinjen är närpolisverksamheten som bygger på ett problemorienterat arbetssätt och på samarbete med andra myndigheter och organisationer. Den andra huvudlinjen innebär en specialisering av kriminalutredningsverksamheten. Till Ingbritt Irhammar vill jag säga att vi inte har någon anledning att för närvarande oroas över utvecklingen när det gäller närpolisverksamheten. I dag har vi i landet 1 000 fler poliser än vad den borgerliga regeringen satte upp som mål för ett par år sedan. Antalet poliser kommer att öka framöver - det gäller under ganska många år. I Stockholm är nettoökningen i år 315, och ökningen fortsätter. Det är också viktigt att vidta regeländringar, så att polisen har större möjligheter att arbeta effektivt. Regeringen kommer i det syftet att göra en översyn av regler för brottsregistrering, användning av övervakningskameror och annan teknisk övervakning. För närvarande pågår en översyn av rättegångsbalkens regler om teleavlyssning och teleövervakning. Det här är viktigt för att polisen skall kunna tillgodogöra sig de ökade möjligheter som ny teknik medför. Med beaktande av den kunskap och erfarenhet som finns på kriminalpolitikens område kan även besparingar inom kriminalvården genomföras utan att resultatet för den skull på sikt blir sämre - det är t.o.m. tvärtom. Erfarenhet och forskning visar att fängelsestraffet inte är särskilt effektivt när det gäller att förhindra att en människa fortsätter en brottslig bana. Erfarenheten säger oss tvärtom att många befäster sin kriminella identitet genom fängelsevistelse och återfaller i brott efter avtjänat straff. Fängelsestraffet är dessutom den mest kostnadskrävande påföljden. Därför är det regeringens ambition att begränsa användningen av fängelsestraff och att utvidga användningen av alternativa straff och verkställighetsformer. Skyddstillsyn, kontraktsvård och samhällstjänst behöver utvecklas. Försöket med intensivövervakning med elektroniska hjälpmedel skall fortsätta och utvidgas. Straffsystemkommittén har i uppdrag att göra en översyn av det straffrättsliga påföljdssystemets uppbyggnad och innehåll. Kommittén skall redovisa sina förslag i oktober. Det är min förhoppning att dess resultat kan leda till att alternativ till fängelse utvecklas. Med hänsyn till att tillströmningen till anstalterna redan nu tycks avta kan utbyggnaden av antalet platser begränsas och ett antal äldre anstalter läggas ner. Det totala antalet platser behöver och kommer dock att öka. Att vårdarna inom kriminalvården övergår till att arbeta som kontaktmän liksom införandet av nya arbetstider frigör en del resurser som kan användas för att utveckla kriminalvården. Det är nämligen angeläget att utveckla innehållet i verkställigheten på landets fängelser. Strafftiden skall användas för att underlätta för den dömde att efter avtjänat straff leva ett anständigt liv. Det kan ske genom att i större usträckning än i dag göra individuella planer för de dömda för att utröna behovet av exempelvis behandling av drogmissbruk, behovet av psykoterapi, grundutbildning, yrkesutbildning och social träning. Framväxten av olika brottsrelaterade program för nya och fler grupper av dömda är positiv och kommer att fortsätta. Förhållandena för de psykiskt störda inom kriminalvården inger djup oro. I avvaktan på ett slutligt ställningstagande till Fängelseutredningens förslag i frågan kommer kriminalvården att inrätta stödavdelningar för denna grupp av intagna. Det är också viktigt att kriminalvården på olika sätt ökar sin kompetens inom det psykiatriska området. Kriminalvården måste sträva efter att förbättra samarbetet med landstingen för att de intagna som behöver psykiatrisk vård bättre skall få sina behov tillgodosedda. Häktesverksamheten behöver ses över i sin helhet och bl.a. få en humanare utformning. Arbetet med att öka gemenskapen för intagna som inte har restriktioner bör fortsätta. Särskilda åtgärder bör också vidtas för att förebygga skadeverkningar av häktesvistelse för intagna som är ålagda restriktioner. Herr talman! I budgetpropositionen anges kampen mot våldet, narkotikan och ekonomisk brottslighet som prioriterade områden. Undersökningar bland skolungdomar och värnpliktiga visar att missbruket av narkotika tenderar att öka. Tendenserna är oroande och måste tas på stort allvar. Vi vet också att många brott begås under påverkan av droger. Därför är det också av allmänna kriminalpolitiska skäl viktigt att insatserna mot narkotika fortsätter med oförminskad kraft. Som jag redan har sagt i annat sammanhang kommer regeringen i vår att lägga fram en strategi för samhällets samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Under den senaste tiden har våldet debatterats flitigt i olika sammanhang, i massmedier, av enskilda och av oss politiker. Människor har sökt förklaringar till de hemska våldsdåd som nyligen inträffat och som begåtts av unga människor. Det är svårt att veta om händelserna bildar ett mönster eller vad som egentligen är orsakerna. Men ett är säkert: Dessa brott visar brist på respekt för människovärdet. Ett annat allvarligt tecken på bristen på respekt för människovärdet och ett uttryck för historielöshet är när ett stort antal svenska ungdomar i en undersökning säger sig vilja återinföra dödsstraffet. Men hur skall vi kunna kräva mognad, kunskap och balanserade åsikter av våra ungdomar när åtskilliga representanter för vuxenvärlden ensidigt höjer sina röster för repression och vedergällning. Om vi som vuxna och politiker inte kraftfullt tar avstånd från grova, vulgära och demokratifientliga argument ger vi legitimitet åt hat, hämnd och oförsonlighet i det svenska samhället. Ur hat och hämnd föds våldet. Att komma till rätta med våldsbrottsligheten kommer att vara en central uppgift under de kommande åren. Detta arbete måste föras på flera plan, och framgången är beroende av hur vi lyckas att bekämpa arbetslöshet, bostadssegregation och annat som bidrar till att föra in barn och ungdomar i riskzonen för att utveckla ett kriminellt beteende.

Herr talman! Det är mycket av det som justitieministern sagt som jag skulle vilja kommentera, men tiden är knapp. Det är säkert riktigt att vi i dag inte behöver oroa oss för hur kvarterspolisverksamheten utvecklas just nu beroende på att den borgerliga regeringen tog initiativ som har gjort att vi har många poliser i Sverige i dag. Men det socialdemokratiska budgetförslaget innebär att vi fram till 1998 kan räkna med att 1 500 poliser försvinner. Då finns det skäl att oroa sig för vad som händer med utvecklingen av närpolisen. Justitieministern och jag är helt överens om, vilket också borde ha framkommit av min inledning, att det är de förebyggande åtgärderna som är viktiga. Det bör rimligen innebära att några av de förslag som finns i den moderata motionen bör få justitieministerns stöd. Registrering av unga under 15 år är en förebyggande åtgärd. Medlingsmodellen i form av familjekonferensen på Nya Zeeland är i högsta grad en förebyggande verksamhet. Med tanke på vad justitieministern sade utgår jag från att vi kan förvänta oss stöd för dessa förslag. Däremot är det mycket tydligt att justitieministern inte kan ställa sig bakom straffskärpningar. Vårt förslag innebär en straffskärpning när det gäller dem som prånglar ut videovåld till de unga. Jag uppfattar att justitieministern inte kan ställa sig bakom detta förslag. Jag skulle vilja veta om justitieministern däremot har ändrat uppfattning i fråga om frihetsberövande av dem som är under 18 år, där vårt förslag inte innebär någon straffskärpning.

Herr talman! Jag återgår till frågan om våldet. Den viktigaste delen i kampen mot våldet är, som Ingbritt Irhammar bl.a. underströk, enskilda människors engagemang. Statsmakterna har liksom kommunerna en viktig uppgift att underlätta för föräldrar, andra enskilda, folkrörelser, skolor, fritidsförvaltningar och organisationer att utveckla och samordna sina insatser för en bättre uppväxtmiljö för våra barn och ungdomar. Dit hör också medievåldet och medievärlden som barnen lever i. Vi behöver bättre ta till vara och uppmuntra initiativ och de åtgärder som vidtas i en mycket stor omfattning runt om i vårt land. Regeringen avser att återkomma med en samlad redovisning av samhällets insatser mot våld. Det grova våldet har också direkt samband med förekomsten av vapen i samhället. Regeringen kommer att föreslå skärpningar av vapenlagstiftningen, detta bl.a. för att minska tillgången på illegala vapen och motverka möjligheten att uppträda beväpnad bland andra människor. Vi kommer också att se över problemet med vapen som inte är riktiga vapen men som liknar riktiga vapen. Reglerna för ordningsvakter och väktare skall också ses över för att skärpa kontrollen och öka nöjesarrangörers samarbete med polismyndigheten. Senare tids våldsdåd har även fört upp påföljder för ungdomsbrott på den politiska dagordningen. Å ena sidan framförs krav om hårdare straff för ungdomar och införande av ungdomsfängelse. Å andra sidan framförs hård kritik mot förhållandet att unga över huvud taget tillåts att sitta i fängelse. Detta visar hur komplex frågan är och att noggranna överväganden bör göras innan eventuella förändringar föreslås. Utgångspunkten för mitt arbete kommer att vara det som riksdagen uttalade i höstas, nämligen att ungdomar under 18 år så långt som möjligt skall hållas utanför kriminalvården och att huvudansvaret för unga som begått brott bör ligga hos socialtjänsten.
Herr talman! Jag har vid tidigare tillfällen uttalat min upprördhet över att justitieministern vägrar att debattera med mig. Då fick jag svaret att jag försökte styra debattillfällena. Jag hävdar att jag nu har fått ett klart bevis för att justitieministern vägrar att debattera med mig. Vi har faktiskt ett replikskifte. Jag ställde frågor till justitieministern som gick upp och läste färdigt sitt anförande, vilket hon tidigare inte hann med. Jag är upprörd över denna nonchalans. Men jag skall inte ställa fler frågor, för jag inser att det är totalt meningslöst. Jag skall i stället ägna mig åt en mycket tankeväckande högläsning ur Per Svenssons bok Den leende mördaren. Jag vet inte om justitieministern har läst den. Om inte, tycker jag att hon bör göra det. Det är ett avsnitt som handlar om ett dubbelmord i Kristianstadstrakten som begåtts av en 18-årig mördare. Det innehåller följande som jag tycker att justitieministern skall lägga på minnet: För några decennier sedan kunde en 13-åring i social mening vara vuxen. I dag är det tveksamt om 30-åringarna är det. Fångarna på fortet blir allt fler och allt tramsigare. Det är inte bara den svenska televisionen som har infantiliserats. Det har också samhället i sin helhet - dagis, lekis, skolis osv. Om vuxna tar sig rätten att leka sina liv, varför skulle då inte tonåringar låta sig luras att tro att man kan leka varandras död? Om vuxna behandlar varandra som leksaker, förverkar sina familjer för att få förverkliga sig själva, varför skall man då förvånas över att tonåringar behandlar varandra som konsumtionsartiklar? Om vuxna tycker att rätt och orätt kan vara lika bra, varför skulle då inte också tonåringar ha rätt att bete sig som om det vore sant?

Herr talman! Jag vet inte riktigt vad Gun Hellsvik är upprörd över. Jag har dock läst boken, och jag tänkte citera ett avsnitt ur den, men eftersom tiden är så knapp hann jag inte med det. Jag trodde att jag hade svarat på frågan om vad jag hade tänkt göra med ungdomar som begår brott och hur Ungdomsbrottskommitténs förslag skulle hanteras. När det gäller straffskärpning var de slutsatser som Gun Hellsvik redogjorde för i princip riktiga, att några generella översyner av straffskärpningar inte var aktuella. Det hindrar givetvis inte att straffskalorna för vissa brott kan behöva ses över. När det gäller den bestämmelse i brottsbalken som Gun Hellsvik syftade på tycker jag att det är en egendomlig åtgärd att i första ändan fråga sig om man måste skärpa straffen, när situationen är så bedrövlig att den bestämmelsen över huvud taget aldrig används. Min uppgift är att ta reda på varför denna paragraf inte används. Varför ingriper vi inte i större utsträckning mot dem som säljer otillåtet våld till våra ungdomar? Det tycker jag är en mycket viktigare fråga än att återigen börja i den galna ändan att höja straffen utan att ta reda på vilket problem vi har och vilken effekt vi vill uppnå. Den tredje frågan handlade om medlingsverksamhet. Det är en verksamhet som stöds av brottsoffermyndigheten. Det var Gun Hellsvik som initierade den. Jag tycker att det är en utmärkt verksamhet, vilket har framgått av mina uttalanden och åtgärder i olika sammanhang.

Herr talman! Vi har många betonat vikten av tidiga åtgärder för att minska brottsligheten och våldet i samhället. Jag var med i Ungdomsbrottsutredningen. Där var det ett förslag som det är dags att ta upp igen, också mot bakgrund av den diskussion som nu har förts. Vi hann aldrigt riktig gå in på åtgärder för dem under 15 år som begår brott. Vi begärde att man borde återkomma med en ny utredning. Det ligger en hel del i de synpunkter som här har framförts, att vi vet för litet. Vi behöver veta mera, och mera behöver göras. Vi vet att brottsligheten går längre ner i åldrarna och att vi behöver visa tidiga reaktioner. När det gäller medlingsverksamheten var det faktiskt Centern som initierade den. Långt innan man kom i regeringsställning lade man fram ett förslag till riksåklagaren om att han närmare skulle se över detta. Däremot har vi inte kommit långt nog på detta område. Det finns alltså oerhört mycket mer att göra för att utveckla medlingsverksamheten. De som begår brott måste förstå effekterna av sina brott och hur de drabbar offren. Men jag skulle vilja ha en ny utredning till stånd och en ny insats för att se över vad vi gör för dem under 15 år som begår brott. Också registreringen behöver ses över. Skall vi registrera brotten, eller skall vi registrera dem som begår brott? Vi måste ha en tydligare bild av detta. Sedan skulle jag gärna vilja ha några kommentarer om insatserna för bostadsområden och insatserna när det gäller det lokala självstyret, särskilt då i invandrartäta områden.

Herr talman! Det var skönt att höra Ingbritt Irhammar uttala sig om Ungdomsbrottsutredningen i den del som rör dels straffpåföljder, dels hanteringen av dem som är under 15 år. Det är ett av mina bekymmer, att jag anser att den utredningen inte har fullgjort det uppdrag som den fick i den delen. Där är underlaget undermåligt helt enkelt. Om det skall bli en ny utredning eller om vi skall ta hand om saken på ett annat sätt vill jag inte uttala mig om i dag. Det finns en hel del kvar att överväga innan vi kan komma med några konkreta förslag. Jag ber om ursäkt för att jag gav moderaterna och Gun Hellsvik hedern för att ha initierat medlingsverksamheten. Jag skall inte glömma att det var Centern som tog det initiativet. Bostadsområdena och segregationen är en av de viktigaste frågor som vi i dag har att hantera. I den granskning som vi gör av de aktiviteter som förekommer i bostadsområdena ingår detta som en mycket väsentlig del. Statsmakterna och regeringen har ju ett begränsat utrymme att kunna styra verksamheten, men man kan ju alltid föra samtal med dem som företräder kommunen. Det här är ett viktigt område där regeringen har ett ansvar att ta initiativ och påverka även på den kommunala nivån.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaren. Det är oerhört viktigt att markera att det också kan finnas samsyn på vissa områden, oberoende av om man befinner sig i opposition eller i regeringsställning. Så upplevde jag det också under den förra regeringsperioden. Det var egentligen väldigt litet som skilde oss åt. Naturligtvis skiljer vi oss alltid i ett fåtal frågor - annars skulle vi inte ha olika partier. Det bekymrar mig i dag mycket att det är så grov brottslighet bland ungdomar att vi måste sätta 16 och 17-åringar i fängelse. Det måste vi göra för att skydda dem själva och deras egna liv och för att skydda allmänheten. Det är inte bra. Å andra sidan kan jag inte se hur de kan vara fria ute i samhället. Då fordras det någon form av omhändertagande med mycket pedagogiska insatser, och sådana platser är säkert väldigt dyra. Det problemet är inte löst. När vi såg över detta i Ungdomsbrottsutredningen föreslog vi att färre skulle sitta i fängelse och att det skulle tillskapas § 12-hem samtidigt som de § 12-hem som redan fanns skulle förbättras. Vi döpte det då till "särskild tillsyn", eftersom denna benämning inte var så belastad som de gamla namnen. Det är ju alltid så att vi byter namn efter hand. Det fordras någonting för de brottslingar som är under 18 år med en bra omsorg och ett bra reaktionsmönster - tyvärr under inlåsning.

Herr talman! Jag delar Ingbritt Irhammars uppfattning om att vi aldrig kan komma ifrån att ungdomar även under 18 år som begår grova brott måste omhändertas på något sätt. Med den strafflagstiftning som vi i dag har blir det fråga om fängelse i dessa fall. Jag har naturligtvis informerat mig om kriminalvårdens möjligheter att ta hand om dessa fall. Som tur är, är de inte så många. Med särskilda insatser och med speciella ambitioner tror kriminalvården att man kommer att kunna svara mot mycket högt ställda krav när det gäller särskilda insatser för att ge dessa ungdomar möjlighet att under verkställigheten av straffet utveckla sig som människor och personer. Därigenom kan de kanske komma bort från den bana som de har kommit in på. När det gäller Ungdomsbrottsutredningens förslag om förbättrade § 12-hem är det en av de frågor som jag antydde att vi har problem med. Man måste överväga den frågan. Det beror bl.a. på att utredningen inte har kommit med några verkställighetsregler när det gäller hur en institution som ligger under socialtjänsten skall kunna fullgöra en verkställighet av ett straff som normalt ligger på kriminalvården. Det är en öppen fråga som fortfarande är olöst.
Herr talman! Jag vill egentligen bara få ett förtydligande. Om jag har förstått saken rätt är antalet poliser i landet ca 17 000. Det har varit partiernas ömsesidiga målsättning att antalet skall hålla sig däromkring. Om man nu upphör med att utbilda nya poliser, minskas antalet med 300 per år. Omvänt krävs det 17 000. Nu sade justitieministern att antalet poliser, trots nedskärningarna i budgeten, kommer att öka. Jag undrar om jag kunde få ett förtydligande på den punkten.

Herr talman! Om ingen intagning sker till Polishögskolan under budgetåret 1995/96, kommer en minskning att inträffa 1998 i antalet poliser. Det beräknas då vara 17 200. Detta skall ställas mot det mål som den förra regeringen satte upp för antalet poliser och som riksdagen ställde sig bakom, ca 16 700. Fortfarande 1998, alltså även med icke-intagning till Polishögskolan, överstiger antalet poliser det som angetts som mål.

Herr talman! Vi fick en redogörelse av justitieministern av vad som händer med dem som redan kommit in i vårdapparaten. Jag tyckte inte att jag fick något gensvar på mitt anförande, där jag frågade vad som kunde göras genast för att ta itu med problemen. Det här har pågått i så många år att någonting skulle kunna ske med stor snabbhet. Justitieministern säger att de olika morden har visat att det är brist på respekt för människovärdet. Det är just detta våldsfilmerna medverkar till när det gäller unga människor. De kan inte hålla isär gränsen mellan verkligheten och den overkliga verkligheten. Den suddas ut. Spelfilmerna och nyhetsrapporteringarna liknar varandra. Jag citerade tidigare ur boken Den leende mördaren. Där sägs också: Det är en lystenhet på våld och död, en besatthet på ondska och hemskhet, blodskvättande splatter movies är kultfilmer bland en del ungdomar. Det skulle vara skrämmande om delar av en generation förlorade fotfästet i verkligheten. Detta är väsentligt. De andra faktorer som nämnts är också viktiga, men det är allvarligt att ungdomarna förlorar verklighetskänslan, de ser inte följderna. Det ville jag ha respons för. Jag skall bara nämna att det i denna vecka kommer en ny svensk film ut med 20 kallblodiga mord, som visas i detaljerade avsnitt. Det är en underhållningsfilm som snart kommer ut på video där ungdomar sedan kan titta på den, spola tillbaka och visa sina kompisar hur häftigt det är. Det är väl inte meningen att vi skall tillåta detta? Jag har trott att detta var grabbarnas värld. Men nu står det att läsa att våldsbrott bland flickorna ökar, att de visar samma tendens. Då är ju måttet rågat.
Herr talman! Jag har litet problem med att förstå vad Kia Andreasson inriktar sina önskemål och krav på. Våldet i medierna är ett mycket stort och omfattande ämne. För att hantera det måste man strukturera det på något vis. När man drar över på det här viset handlar det om att allt våld ska förbjudas, men jag tror inte att vare sig Kia Andreasson eller någon annan egentligen är ute efter det. Vad det handlar om är att vi vill att de regler vi har om vilket våld som är accepterat över huvud taget i t.ex. video upprätthålls. Det är ett problem. Vi tror att det förekommer t.ex. videofilmer som egentligen inte borde finnas på marknaden. Ett annat problem är att det som i och för sig är tillåtet men inte lämpligt för barn ses av barn i alldeles för stor utsträckning. Det är ett problem av ett annat slag. Sedan har vi det problemet att vi över huvud taget har så mycket våld totalt. För att hantera det krävs andra åtgärder. Jag tror att det är väldigt viktigt att människor engagerar sig och talar om vad de tycker. På något vis är medierna en marknad. Jag tror t.ex. att det som Gun Hellsvik här sade om Åhléns initiativ att bojkotta köp av reklam i TV 3 på grund av att man tyckte att det visas för mycket våld där är en utmärkt åtgärd. Det är den typen av reaktioner från dem som har möjlighet att utöva makt via pengar som behövs i sammanhanget. Över huvud taget krävs en tydligare markering av vad vi kräver av t.ex. TV-kanalerna och andra medieföretag för att på det viset sanera och sedan gå vidare med diskussionen var förbudsgränsen skall gå. Men det är en mycket specifik fråga, som kräver mycket noggranna överväganden.

Herr talman! Visst förekommer det positiva saker nu. Andra utanför politiken tar initiativ. Men vi som är politiker får inte stå passiva och förvänta oss att TV-producenter och videouthyrare skall göra upp. Det är bra om det kommer till stånd, men vi skall också initiera krav på det. Jag är inte rädd för att med lagar förbjuda våldet, som täcks bakom tryckfrihets-och åsiktslagarna, som är heliga kor, för att man skall kunna visa allt. Det måste luckras upp. Man kan inte visa filmer med barnpornografi och våldspornografi i så stor utsträckning och säga att vi har tryckfrihet och åsiktsfrihet. Det är inte vad det handlar om, utan vi måste se över dessa gränser.

Herr talman! Var finns barnen i politiken? Ja, här i riksdagen kommer det förhoppningsvis framöver att vara lättare att ha med sig sina barn och att få det att fungera för även småbarnsföräldrar. Det tycker jag att talmannen Birgitta Dahl skall ha en särskild eloge för. Men hur är med barnen i politiken för övrigt? Ja, det är snart fem år sedan Sverige ratificerade barnkonventionen. Vi har uppmärksammat barnkonventionen på en rad olika sätt i vårt land. Jag tycker t.ex. att det är oerhört positivt att Socialtjänstkommittén har fått in barnkonventionen i det nya förslaget till socialtjänstlag. Men jag undrar naturligtvis: När kommer själva propositionen? När kommer lagen? När kommer vi att fatta beslut? Jag vill gå vidare till budgeten, detta huvuddokument för oss i riksdagen att behandla under budgetåret. Jag är litet förvånad, minst sagt besviken, över hur den svenska regeringen har agerat om man jämför med den norska. I Norge har man sedan några år tillbaka en särskild bilaga som heter Tilltag för barn och ungdom, där man mycket grundligt går till väga och tar upp område efter område, från utbildning, hälsa till fritid och en rad andra områden som speciellt berör barn. Man har lagt samman alla de olika delbudgetarna och visar vad det får för konsekvenser för barn. Förslaget att redovisa budgeten med ett barnperspektiv är inte något som har kommit just nu i februari 1995. Nej, det här i Norge har vi känt till sedan en tid tillbaka. Rädda barnen har i olika sammanhang lagt fram förslag om att detta bör komma upp. Barnkonventionsgruppen, som består av frivilligorganisationer som arbetar med barn och ungdomar, hade en konferens i maj 1994 där man tog upp detta krav. Likaså har vi Barnombudsmannens rapport från hösten 1994 och en rad andra. Jag vet att den tidigare borgerliga regeringen hade gett Rädda barnen ett halvt löfte. Men till min besvikelse har jag kunnat konstatera att den socialdemokratiska regeringen alltså inte har lagt fram ett sådant förslag. Det enda som finns är att man i budgeten i bilagan för Socialdepartementet tar upp att man skall återkomma med de åtgärder som Barnombudsmannen har tagit upp i sin rapport. Det är mycket magert. När vi diskuterar situationen för barn i Sverige är vi alla klara över att våra barn i ett internationellt perspektiv lever rätt så väl. Men barnkonventionen tar upp vad varje land utifrån sina speciella förutsättningar och sin levnadsnivå faktiskt kan åstadkomma. Utifrån det perspektivet har vi inte lagt ribban tillräckligt högt i Sverige. Det gäller både en del generella åtgärder och insatser för vissa grupper av barn som faktiskt far mycket illa. Tidigare talare har varit inne på en del av de grupperna, men det tål att upprepas att vi har olika grupper av barn som far mycket illa. Jag tänker naturligtvis på barn som utsätts för sexuella övergrepp och på misshandlade barn. BRIS tog i en artikel nyligen upp hur andelen barn som misshandlas ökar. Även acceptansen av aga tycks öka i vårt land. Fortfarande prövas inte flyktingbarnens egna asylskäl. Vi har nyligen haft långa artiklar i pressen om barn som inte har fått den sjukvårdsbehandling som de har rätt att få. Lilla Elinor fick inte en operation, trots att hon hade stora smärtor. Alice Åström och många andra har tagit upp betydelsen av tidiga insatser och vad som händer när samhället inte satsar ordentligt på barnen i tid. Men det finns fler saker som bör tas upp på det här området. Jag tänker t.ex. på barnomsorgslagen. Vi har fått rapporter om att fyra av tio kommuner faktiskt bryter mot lagen. Vad gör man från regeringens sida i det hänseendet? Vi från Vänsterpartiet har föreslagit ytterligare resurser till kommunerna för att de skall kunna klara av den här uppgiften. Det tror jag är oerhört väsentligt. Vi måste också se till barnpornografin, där riksdagen kapitalt har misslyckats med att snabbt få en kriminalisering av innehav. Men vi måste göra en rad insatser ändå, så snabbt som möjligt. Den nytillsatta utredningen om barnpornografi måste agera på alla sätt för att se hur polisen kan få mer resurser, hur vi kan få resurser till behandling av de barn som utsatts för övergrepp, resurser till behandling av dem som faktiskt har utövat de här övergreppen, för att de inte skall upprepa dem när de blir fria. Vi har en rad andra förslag här i riksdagen, bl.a. från den tvärpolitiska barngruppen och naturligtvis från Vänsterpartiet. Vi har olika förslag om hur vi skall satsa på kommunerna, hur vi skall utreda en konvention för att se till insatser för barn i riskzonen, om barnabalk, om processföring för Barnombudsmannen osv. Men, herr talman, jag vill till slut bara säga att det är jättebra att barnen skall kunna finnas med i riksdagen och underlätta för småbarnsföräldrar. Men det är verkligen på tiden, Anna Hedborg och Ingela Thalén, att se till att barnen finns med i planeringen, både vad gäller rikets budget och, som Barnombudsmannen önskar, i den kommunala planeringen.

Herr talman! Vi har också upptäckt den norska bilagan. Vi tycker att den idén är alldeles utmärkt. Vi vill inte göra det här för snabbt, vi vill ha litet längre tid på oss. Vi kommer igen med en barnbilaga när vi har fått möjligheter att arbeta ordentligt med den. Jag skulle vilja säga några ord om en annan fråga som Eva Zetterberg var inne på, nämligen barnagan och BRIS erfarenheter av att man nu får ta emot fler och fler samtal från barn som har det svårt och som får stryk. Pressen är hård i familjen när arbetslösheten har tärt på ekonomin, på tålamodet och på nerverna länge. Familjen är inte alltid den trygga hamn som vi skulle önska alla barn. Den stora världen tränger in i den lilla. De rädda och olyckliga barn som ringer till BRIS är inte familjens ensak. Det är allas vårt ansvar att barn inte far illa. Arbetslösheten kostar samhället gigantiska summor. Men dess svåraste konsekvenser kan inte räknas i kronor och ören. De kan räknas i något så outhärdligt som ökningen i antalet telefonsamtal till BRIS. Det är bra att BRIS finns, men det är också bra om det finns ett dagis där barnen om det behövs kan prata med andra vuxna än föräldrarna och få hjälp. Det är bra att barnavårdscentralerna tar emot alla barn. Då finns det en chans att syster på barnavårdscentralen ser att något inte står rätt till. Då blir tröskeln inte så hög för föräldrarna att komma dit och få hjälp. Det är det som är generell välfärd. Den skall vi vara rädda om. Jag har med oro noterat att en del vuxna nu säger att det är rätt att aga barn. Det finns undersökningar som visar det. Jag trodde att sådana föreställningar var borta, att vi lärt oss något. Men nu är det tydligen dags att ta upp den debatten igen, och då vill jag vara mycket tydlig. Det finns ingen ursäkt för att slå barn. Det är ett tecken på yttersta svaghet, på att den vuxne tappar kontrollen. Vi måste vara mycket tydliga från samhällets sida: Aga är förbjudet, aga är att förstöra barn. Det finns hjälp att få för den som inte klarar eller orkar att vara trygg förälder. Den måste man söka.

Herr talman! Jag vill tacka Anna Hedborg för beskedet om barnbilagan. Jag ser fram emot att i nästa budgetomgång få en sådan. Det jag kan inse är att man från den borgerliga regeringens sida tydligen inte över huvud taget låg i några startgropar, vilket jag utgick ifrån. Det kan vi gemensamt beklaga. Sedan till den allvarliga frågan om barnmisshandel och den ökning som pågår. Jag tror också att vi är överens om att det är en rad missförhållanden i samhället som gör att föräldrar hamnar i det läget att de tar till våld mot sina egna barn. Kampen mot arbetslösheten och för goda ekonomiska villkor är grundläggande för våra barns trygghet. Men jag tror också att den generella välfärden inte nog kan understrykas, där vi har tillgång till barnavårdscentral, tillgång till dagis och fritis som har tid med barnen. Där vet vi att de nedskärningar som har ägt rum i högsta grad har drabbat barn. Jag menar att kommunerna och enskilda organisationer som bedriver barnomsorg måste få tillräckligt med resurser för att ha tid med barnen. Det är det grundläggande. Där kommer Vänsterpartiets krav på att det inte räcker med en omfördelning av statsbidragen in. Det krävs också en viss ökning för att kommunerna skall ha möjlighet att göra det de enligt lag är skyldiga. Det är min förhoppning att man från regeringens sida kommer att se till det. Det kan inte vara önskvärt att fyra av tio kommuner bryter mot barnomsorgslagen.

Herr talman! Det är skönt att vara ordentligt överens om de grundläggande frågor som den generella välfärdspolitiken handlar om och som är så oerhört viktiga för just barnens uppväxtvillkor. Det är därför som det även som socialförsäkringsminister, då man måste fatta så många beslut som man kanske helst skulle vilja slippa, känns som en mycket riktig prioritering att försöka se till att vi kan värna verksamheterna. För det är vad det handlar om, om barnens villkor ute i kommunerna, på daghem, i skolor och i andra sammanhang skall kunna värnas. Vi kommer aldrig att ha mer pengar än vi har. Då handlar det om att vi väljer att göra det allra viktigaste först, det som inte går att ångra. Dit hör det som är barns grundläggande uppväxtvillkor. Det är det som är verksamheterna. Det är dem vi skall värna i första hand.

Herr talman! I flera riksdagsmotioner ställs frågor på temat: Vart är Sverige på väg, i socialt hänseende och i fråga om välfärd och det goda livet? Också i debatten här i kammaren har flera oroande frågeställningar tagits upp. Det har pekats på våldet, som går lägre ner i åldrarna och blir råare - vi har vant oss vid att vuxna brukar våld, men det är något nytt att barn gör det. Vi ser gängvåldet, senast skinheads framfart i Stockholm. I motioner tas också bostadssegregationen upp. Den föder utanförskap. Vad kommer att hända i miljonprogramsområdena? Också det mångkulturella Sverige föder spänningar. Vi ser nu framför oss andra generationens invandrare. De har våra attityder, vårt språk och våra känslor, men kan mötas som invandrare ute på stan. Hur hanterar vi sådana frågeställningar? Barns situation tas upp i motionerna. Vad är helhetsbilden? Ja, som riksdagsledamöter får vi ingen helhetsbild. Enskilda rapporter visar på positivt och negativt, men vi saknar i Sverige ett informations och redovisningssystem, och därför kan vi inte få en total bild av barns situation. Motionärerna pekar på vad nedskärningarna kan leda till. Man har inte råd med skolvakter, och våldet på skolgårdarna ökar. Man har inte råd med kuratorsinsatser. Svårt utsatta kan inte klaras. Socialutskottet besökte LVU-hem och kunde konstatera att ett antal elever har genomgått grundskola med stora problem, och i åttonde och nionde klass har det upptäckts att barnen har läs och skrivsvårigheter. Hur kunde det få gå så långt innan skolan uppmärksammade detta och ingrep? Medievåldet pekar man på. Vad görs åt det råa utbudet av våld riktat till barn i den kommersiella När gamla sanningar inte håller söker vi nya förklaringar. Nu kommer nya förklaringsmodeller. Man pekar på våldet i medierna, droger, att det är för lätt att komma åt vapen, etc. Men den helhet som efterfrågas har vi inte. Varje delförklaring kan vara sann, men helheten saknas. Det är den helheten som ett antal riksdagsmotionärer vill ha. Vi har nu efterkrigstidens mest sönderkörda statsfinanser och högsta arbetslöshet. Det vore mycket mycket illa om vi därtill skulle åstadkomma svåra revor i välfärden. De nyliberala nationalekonomerna fick ju som de ville: mer marknad och mindre folkmakt. Bankerna körde i diket, Sveriges ekonomi har kört i diket, arbetslösheten är jättehög. Nu vill de gå in och styra med ekonomin som enda måttstock också inom den sociala välfärden. Det är en hotbild, att lägga till de andra som har tagits fram i debatten. Jag tror att motåtgärder kan åstadkommas, men det förutsätter mer av en politik för människovärdet. Det krävs för övrigt både internationellt och nationellt. Det är i dag långt mellan ord och handling i fråga om de mänskliga rättigheterna på den europeiska arenan. Här hemma har etiken blommat i högtidstal och deklarationer, samtidigt som man har infört köp-och-sälj-system, tryckt tillbaka människovärdet och kört fram ekonomisynen ute i ett antal systemskifteskommuner. Jag kan också konstatera att formerna för hur vi i Sverige skall organisera välfärdens bas har varit det intressanta de senaste fem-tio åren. Man har talat om formen köp-och-sälj, formen entreprenad, formen privat ägande, men innehållet och kvaliteten har inte fokuserats på samma sätt. De behöver nu lyftas fram. Det verkar som om man i de här riksdagsmotionerna efterlyser litet av en synförändring i välfärden. Detta rör flera områden, det rör socialutskottets, bostadsutskottets och justitieutskottets område. Frågan är om de olika utskotten kan svara upp, om riksdagen kan ta sitt ansvar och återkomma med en helhetssyn på hur de här frågorna skall greppas, ge ett svar på den oroande frågan om vart Sverige är på väg, förhindra allvarliga revor i välfärden och åstadkomma åtgärdsstrategier.

Herr talman! Välfärden i glesbygden är i större utsträckning än i tätbefolkade områden och storstäder beroende av den offentliga sektorn och transfereringssystemen. Betyder då detta att glesbygden skall betraktas som en fattig kusin från landet? Nej, tvärtom. Se på Norrland, som är Sveriges mest lönsamma region. Det konstaterar i alla fall Norrlandsförbundet i en rapport som man tagit fram i samarbete med länsstyrelserna och kommunförbunden i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. Som bekant är det den norrländska industrin, råvarorna, naturen och vattenkraften som bidrar till detta påstående. Varje norrlänning sägs bidra betydligt mer till landets ekonomi än svensken i genomsnitt. Som exempel kan nämnas att mitt hemlän Norrbotten toppar statistiken genom att, i ett för övrigt mycket manligt dominerat näringsliv, producera ett nettoexportvärde på över 31 000 kr mer än riksgenomsnittet per sysselsatt. Och visst skall vi ha råd med generell välfärd även i glesbygden. Det handlar i grund och botten om makten att fördela resurserna på ett rättvist och effektivt sätt. I skogslänen i Norrlands inland är andelen offentligt sysselsatta mellan 30 % och 50 % högre än i resten av Sverige. När den offentliga sektorn skärs ner förlorar kommunerna i den här delen av landet en större andel av sin skattebas i jämförelse med kommunerna i söder. I skogslänen bor också en större andel äldre och sjukpensionerade. Neddragningarna av överföringarna i socialförsäkringssystemet minskar deras beskattningsbara inkomst och därmed kommunernas inkomster. Arbetslösheten ligger högre, vilket betyder fler utförsäkrade och alltså procentuellt fler som behöver socialbidrag ur kommunens kassa. Kommunerna och landstingen spelar alltså en viktig roll för välfärden i glesbygden, och det är en sektor som i sin helhet har fått vidkännas stora nedskärningar under senare år. I detta läge är det politiskt oförsvarbart att lägga fram ett skatteutjämningsförslag vilket omfördelar resurser inom denna sektor så att några problem i Stockholm, Malmö och Göteborg kan minskas men nya, svåra problem skapas i glesbygden. Fru talman! Alla här vet att vi står inför ett stort omfördelningsproblem, ett problem som skulle bli lättare att lösa om regeringen så fort som möjligt, med stöd av riksdagen, tillsköt mer pengar till kommunsektorn. Vänsterpartiet föreslår därför att 2 miljarder avsätts till en kommunakut. Det är en bra början på vägen mot en sundare kommunal utveckling. Det kommer också att underlätta skapandet av ett hållbart bidrags och utjämningssystem. Kommunoch landstingssektorn måste ingå i en helhetssatsning på infrastrukturen. Skall landet klara av att sanera budgetunderskottet och börja minska statsskulden krävs att kostnaderna för arbetslöshet, social utslagning och regional obalans minimeras. En viktig uppgift för den offentliga verksamheten är att åstadkomma regional utjämning, så att även glesbygd kan få en rimlig social och kulturell service. Det innebär också arbetstillfällen, framför allt för kvinnor. Glesbygden har problem när det gäller demografisk utveckling, med ett växande antal män och ett minskande antal kvinnor, samtidigt som den kvarvarande befolkningens medelålder ökar. Detta innebär att kvinnors möjligheter till utbildning, arbete och fritid kraftigt måste utvecklas för att kvinnorna skall välja eller förmås att stanna i glesbygden. Det ökande kvinnounderskottet minskar männens möjlighet att leva kvar, arbeta och verka i glesbygden. Glesbygdens fortsatta överlevnad är helt beroende av om förutsättningarna finns för kvinnor att stanna kvar, dvs. om det kommer att finnas möjligheter för kvinnor att utbilda sig och försörja sig och om det kommer att ges utrymme för en i övrigt kvinnovänlig kultur. Statsbidrag kan utjämna skillnader. Enhetliga taxor skapar lika förutsättningar för alla, ger tillgång till tele, post och annan samhällsviktig service, men med avregleringar blir bara de vinstgivande delarna av landet intressanta. I skogslänen har vi redan fått kännas vid att taxorna höjs, postkontor läggs ned, anställda avskedas och statsbidragen till kommunerna minskar. Välfärden i glesbygden är också beroende av regionalpolitiska satsningar. De håller på att infasas i EU:s regionalpolitik. Skogslänens villkor och förutsättningar bestäms i ökande grad av EU:s politiska elit. Trots förhoppningar som ställs till EU:s mål 6 medel på ungefär 370 miljoner kronor kommer detta aldrig att kunna kompensera glesbygdens kostnader för EU-medlemskapet. De optimistiska förhoppningarna före EU-valet har inte infriats. Valresultatet visade på en tydlig klass och könsrelaterad samt regional profil. Låginkomsttagare, kvinnor och boende i glesbygden röstade nej. De kommuner som röstade nej är också de som kommer att drabbas av det nya utjämningsförslaget. Det här visar hur viktigt det är att vi utformar en stark fördelnings och regionalpolitik i landet, och i den skall ett vettigt kommunalt skatteutjämningssystem ingå för att välfärden i glesbygden skall fungera. Tack för ordet!

Fru talman! Välfärdspolitiken förutsätter en sund samhällsekonomi. Därför är det en viktig politisk uppgift just nu att få ordning på statsfinanserna. Alla krafter måste sättas in för att få ner budgetunderskottet, hejda ökningen av statsskulden och få i gång sysselsättningen. Detta arbete måste ha en hög prioritet. Det innebär ett hårt budgetarbete och förutsätter en samverkan mellan partier och grupper. Besparingar och neddragningar på 100 miljarder är naturligtvis fördelningspolitiskt ansträngande. De har sin inriktning på socialförsäkringssystemet genom att verksamheten i kommuner och landsting, dvs. sjuk och åldringsvården och barnomsorgen, skall skyddas från neddragningar från statens sida. Självfallet kommer besparingar när det gäller sjukpenning och barnbidrag m.m. att få konsekvenser för enskilda människor. Man måste dock väga detta mot vad som händer om vi inte tar itu med den svåra skuldsituationen nu. Budgetunderskottet sätter hinder för tillväxten, sätter gränser för vårt politiska handlande på socialpolitikens och skolans område. Budgetunderskottet slår sönder välfärden. Därför måste man lyckas med saneringsprogrammet. Det är viktigt för välfärden och jobben. Jag är också övertygad om att det finns en bred insikt om det nödvändiga i det som nu sker. Villkoret är naturligtvis att det upplevs som rättvist. Alla måste bidra. Därför är det inte bara besparingar som skall till utan också skattehöjningar för mer välbeställda grupper. Den bevarade förmögenhetsbeskattningen, införandet av värnskatten och höjningen av skatten på aktier och värdepapper är en viktig politisk markering. En återgång till en enhetlig kapitalbeskattning innebär att jämlikhet mellan beskattning av arbetsinkomster och inkomster av kapital återinförs, vilket är rimligt i dagens läge. Den generella välfärdspolitikens uppgift är att skapa trygghet i livets olika skeenden. De åtgärder som sätts in har en stor betydelse för människornas vardag, deras levnadsbetingelser. Vi kan också konstatera att den svenska välfärdspolitiken står sig bra vid en internationell jämförelse, trots de besparingar som sker. Man hade hoppats på en bred samsyn i fråga om den ekonomiska politiken och de åtgärder som vidtas och också när det gäller inriktningen och grunderna för välfärdspolitiken. För långsiktigheten och stabiliteten är det angeläget med största möjliga enighet. Förhoppningarna grusas definitivt när man läser moderaternas partimotion för året. Man kan där konstatera att moderaterna sitter fast i det nyliberala systemskiftet. Moderaterna vill sälja ut viktiga delar av den sociala välfärden till marknaden. Angreppen på den offentliga sektorn, förslaget om en obligatorisk sjukvårdsförsäkring, om husläkare och om etableringsfriheten för specialister är uttryck för nyliberala idéer som innebär att resurser tas från det allmänna. Liksom kds föreslår moderaterna ett återinförande av vårdnadsbidraget på 3 miljarder, som plussar på budgetunderskottet. Genom att återställa skattesänkningar för de bäst ställda driver man bort från rättvisan och ökar klyftorna i samhället. Den moderata motionen innehåller bara klassiska moderata skattesänkningsförslag som försvagar statsfinanserna med 36,2 miljarder nästa budgetår och 41,8 miljarder år 1998. Tanken om grundtrygghet dök upp i veckan i en skrift från Den nya välfärden, där bl.a. Bert Karlsson och Wachtmeister tidigare har hämtat sina idéer. Den här gången är den skriven av CUF:s ordförande och överensstämmer väl med det som Centerpartiet för fram. Man säger att barnbidraget, bostadsbidraget och föräldraförsäkringen skall slopas. På tio års sikt kan det innebära en besparing på 200 miljarder kronor för statskassan, anser man. Det är säkert riktigt, men vad händer med rättvisan och tryggheten för enskilda människor? I skriften föreslås en övergång från dagens generella välfärdssystem till ett system med en låg grundtrygghet kombinerad med ett antal privata - i något fall obligatoriska - försäkringar. Systemet bygger på att grupper med bättre inkomster har råd att skaffa sig egna försäkringar och därmed kan bättra på grundtryggheten. Hög risk och hög premie är principen. Vem vill försäkra en äldre, sjuklig person i en bransch som hotas av arbetslöshet utan att ta ordentligt betalt? När man studerar Folkpartiets motion kan man finna att Folkpartiet mycket klart bekänner sig till den generella välfärdspolitiken. Man säger: "Det är vår uppfattning att vård, omsorg och utbildning i allt väsentligt skall finansieras gemensamt och stå till alla människors förfogande på lika villkor". Vidare anför man att välfärden binds samman av solidaritet och gemenskap. Man fortsätter med att säga att man är övertygad om att en väl fungerande offentlig sektor och det privata näringslivet är ömsesidigt beroende av varandra. Jag kan i stort sett instämma i den grunduppfattning som Folkpartiet har. Dessa markeringar är naturligtvis oerhört värdefulla, speciellt nu när vi gör en översyn av stora delar av socialförsäkringssystemet för att det skall bli mer hållbart och robust.

Fru talman! Vi kristdemokrater ser med oro på den förmyndarpolitik som regeringen på nytt har drivit igenom inom familjepolitiken. Avvecklingen av vårdnadsbidraget, slopandet av avdragsrätten för styrkta barnomsorgskostnader och slopandet av rätten till tjänstledighet i tre år har drabbat 70 % av de familjer som har barn under tre år. Följden har blivit en ökad orättvisa mellan olika familjer. Samtidigt som valfriheten minskar för familjerna ökar kommunernas kostnader för barnomsorgen. Den 1 januari i år trädde den nya barnomsorgslagen i kraft. 40 % av kommunerna klarar inte av lagens bestämmelser om att de skall ordna efterfrågad barnomsorg inom föreskriven tid. Kommunförbundet har räknat ut att det kostar kommunerna ca 5 miljarder kronor att leva upp till barnomsorgslagen nu när vårdnadsbidraget är avskaffat. En barnomsorgslag är oacceptabel om man inte samtidigt skapar en verklig valfrihet för barnfamiljerna. Kristdemokraterna vill därför återinföra vårdnadsbidraget. Fru talman! Regeringen har visat att den inte vill ge föräldrarna möjlighet att själva avgöra hur de vill ordna sin barnomsorg. Det finns fina paroller i regeringsförklaringen från den 7 oktober 1994, och i regeringens proposition om avskaffandet av vårdnadsbidraget sägs det att "barnomsorgen skall vara tillgänglig för alla barn. Barnens behov och rättigheter skall ställas i första rummet." Visst skall det vara så, men varför räknas inte den barnomsorg som bedrivs i våra hem av föräldrarna själva eller av andra anhöriga? Vad är det egentligen för fel på våra hem eftersom de inte duger till att vårda och fostra våra unga? För oss kristdemokrater är det naturligt att varje familj själv skall få avgöra hur den vill ordna sin barnomsorg. Statens och kommunens uppgift är att anpassa sig till familjens önskemål och inte styra familjens val. Regeringen ger fel signaler i en tid av social otrygghet, när vi diskuterar ungdomars rotlöshet och när våldet breder ut sig. Fru talman! Barn som växer upp i kärlek och trygghet blir själva kärleksfulla och trygga senare i livet. Föräldrars kravlösa kärlek och intresse för sina barn har mycket stor betydelse för barnets utveckling och kan knappast ersättas av någon samhällelig instans. Familjepolitik handlar om mer än pengar och bidrag. Att färdas väl i livet, dvs. skapa välfärd, handlar om att barnen måste få sina barndomsår i trygghet. Det handlar om att överföra sunda normer till barnen. Det handlar om att skapa motkrafter till främlingsfientlighet och rasism. Det handlar om att stänga ute drogberoende och kriminalitet. Med fungerande hemmiljöer kan vi bygga det goda samhälle vi alla vill ha och som präglas av omtanke och trygghet och förebygger social utslagning. Fru talman! 1992 gick 50 000 svenska par skilda vägar. Separationerna ökar mest i familjer med små barn. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer 42 % av alla barn att före sin 18-årsdag få vara med om att föräldrarna flyttar isär. Eftersom varje skilsmässa som undviks är till stor fördel för den svagaste parten, barnet, måste åtgärder sättas in för att återskapa största möjliga familjestabilitet. Då handlar det om förebyggande insatser som föräldrautbildning. att uppvärdera föräldrarollen och hemarbetet, att prioritera det livslånga äktenskapet opinionsmässigt och i lagstiftning. Genom tidiga insatser stärks och utvecklas föräldrars och barns roll i familjen och familjens roll i samhället. Om ökad familjestabilitet blev ett prioriterat mål i vårt land skulle detta medföra stora mänskliga och samhällsekonomiska vinster. Fru talman! Fortfarande saknas möjligheten för kommunerna att mer generellt stödja barnomsorg i det egna hemmet om den utövas av någon av barnets föräldrar. Kommunerna är olika och de har olika förutsättningar. Därför är det viktigt att det skapas goda förutsättningar och handlingsfrihet att lösa kommuninnevånarnas behov. Kommunerna borde därför ges möjlighet att betala ersättning direkt till de familjer som önskar och behöver det. Fru talman! Regeringen föreslår i budgetspropositionen en generell sänkning av barnbidraget med 1 500 kr per barn och år. Vi kristdemokrater vill att 150 kr per barn och månad förs över till den barnrelaterade delen av bostadsbidraget, eftersom det inte kan anses acceptabelt att neddragningen drabbar barnfamiljer lika oberoende av deras ekonomiska situation. Vi föreslår också att flerbarnstilläggen bör vara relaterade till barnbidraget och finnas kvar i förutvarande omfattning. Vårt förslag har en mer fördelningspolitiskt rättvis konstruktion. Familjer med de lägsta inkomsterna bör skyddas. För många familjer är barnbidraget helt avgörande för ekonomin. Fru talman! Det är viktigt att få en överblick över familjernas verkliga ekonomiska situation i vårt land. De drygt 80 miljarder kronor samhället betalar i dag i familjepolitiskt stöd måste fördelas på ett acceptabelt sätt. Syftet med den översyn som vi kristdemokrater har förordat av detta stöd bör vara att ge föräldrar och vårdnadshavare större inflytande över hur resurserna används. När vårdnadsbidraget infördes fick vi bekräftat att småbarnsfamiljerna vill bestämma själva hur de skall ordna sin barnomsorg. En rättvis fördelning per barn skulle drastiskt öka valfriheten och rättvisan samt skapa bättre förståelse för nödvändiga besparingar. Framtidens familjepolitik skall ge makt åt familjen där familjens egna önskemål och barnens behov sätts i centrum.

Fru talman! Jag skall i detta anförande ta upp levnadsförhållandena i Stockholmsregionen av det skälet att det nu finns starka motiv för att varna för den växande segregationen inom det här området. Jag brukar säga att Sockholm har flera ansikten, och det stämmer verkligen. Här finns rikedomen och utvecklingsmöjligheterna sida vid sida med växande utslagning och social misär. Medelinkomsten är här högre än genomsnittligt i landet, och samtidigt finns här fler låginkomsttagare. Här finns de dyraste bostäderna och samtidigt den största trångboddheten. Utbudet av kultur och nöjen är det rikaste i landet samtidigt som droger, våld och kriminalitet nu växer i omfattning. Här finns jungfrulig natur och fin miljö sida vid sida med omfattande miljöförstörelse och starkt nedslitna bostadsområden. De geografiska skillnaderna inom regionen i fråga om sociala och ekonomiska levnadsvillkor är av gammalt datum. I den ekonomiska krisens spår har dessutom en brutal arbetslöshet och försämrad social service medfört att nya grupper dras in i svårigheter. En nyliberalt orienterad politik som gett köpstarka intressen ökat spelrum att ta för sig av det bästa regionen har att erbjuda skärper motsättningarna. Segregationen ökar snabbt. En liknande utveckling finns för övrigt i de övriga storstadsregionerna i landet. Om vi inte med gemensamma krafter lyckas vända denna utveckling kommer det två tredjedels-samhälle som vi inte vill ha att mycket snabbt etablera sig i våra storstäder. Det är ett skrämmande perspektiv. Jag vill gärna ge ytterligare några exempel på de negativa inslag som finns i utvecklingen i Stockholmsområdet och som vi måste åtgärda om vi skall ha någon möjlighet att vända den här utvecklingen. Bostadsbyggandet har inte sedan sekelskiftet varit så lågt som nu. Endast 2 000 lägenheter påbörjades under 1993 inom Stockholms län och nedgången fortsätter. På samma gång ökar nu befolkningen snabbare än tidigare inom det här området, 1993 med Ett annat problem är att bostadskostnaderna är så höga att utrymmet för reparation och underhåll är mycket begränsat. Sammantaget medför dessa problem inom bostadssektorn att vi snabbt går mot bostadsbrist och en förslumning av vissa befintliga bostadsområden som vi hittills varit förskonade ifrån i Sverige. Liksom i övriga landet är arbetslösheten hög inom området. Den främsta kampen mot de sociala problemen står naturligtvis kring arbetslösheten. Men här finns också särskilda problem i anslutning till arbetslösheten. De har till stor del att göra med tillströmningen av utländska medborgare och flyktingar som har ökat under den senaste tiden. Mellan 1992 och 1993 ökade socialbidragskostnaderna inom Stockholms län med 30 % och är nu tre gånger så höga per invånare som genomsnittligt i landet. Denna ökning har uppenbarligen samband med arbetslöshetens karaktär. Under 1994 saknade var tredje arbetslös inom det här området både KAS och a-kassa. Socialbidragskostnaderna väntas fortsätta att stiga. Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att se de stora och rika möjligheter som huvudstadsregionen i vårt land har att erbjuda. Samtidigt får vi inte blunda för de allvarliga sociala problem som finns här och som just nu ökar i omfattning. Om vi vill tillvarata regionens stora möjligheter och om vi samtidigt vill skapa ett Stockholm som är tryggt, tillgängligt och bra att leva i för alla då måste snabba och effektiva åtgärder sättas in. Då måste Stockholms kommun och övriga kommuner inom det här området samla sig till en offensiv mot den växande segregationen. Då måste landstinget prioritera åtgärder som utjämnar skillnaderna både i social service och tillgänglighet. Även staten har ett ansvar i detta. Det är nödvändigt, enligt min uppfattning, att olika statliga åtgärder inom exempelvis arbetsmarknads-, bostads och socialpolitiken tar hänsyn till de speciella förhållanden som finns inom Stockholmsregionen liksom inom de övriga storstadsregionerna. Det är, fru talman, med andra ord hög tid att skapa ett samlat program mot den växande segregationen.

Fru talman! Med anledning av det Bengt Lindqvist sade tycker jag att det kan finnas skäl att för riksdagen redovisa att regeringen har för avsikt att tillsätta en särskild kommitté med företrädare för de tre storstäderna. Kommittén skall få i uppdrag att titta på storstadsområdenas olika problem. välfärd och segregation i de olika storstadsregionerna - Storstadsliv, rika möjligheter, hårda villkor, vissa synpunkter. Därefter har ett antal projekt genomförts med hjälp av medel ur allmänna arvsfonden. Det har varit ett antal samverkansprojekt med bl.a. Arbetsmarknadsstyrelsen, socialtjänst och försäkringskassa. Men detta räcker inte. Vi föreslår nu att kommittén skall analysera olika processer. Man skall föreslå projekt med samverkan tillsammans med kommunerna. Man skall också samarbeta kring olika aktiviteter. Allt detta skall ske i syfte att hitta metoder och kanske också komma med förslag om att röja undan eventuella hinder för att kunna använda de resurser som ändå finns i samhället till bästa möjliga nytta för de grupper som har behov av stöd. Det kan gälla upprustning av den fysiska närmiljön. Det kan gälla lekmiljön eller det kulturella utbudet. Självklart kan det också gälla möjligheten att komma tillbaka till en fast kontakt i arbetslivet. Man skall vidare försöka hindra att människor slås ut till förtidspensioneringar och långvariga sjukskrivningar.

Fru talman! Jag vill tacka för beskedet från socialministern. Jag vill bara understryka ett par saker. Jag tror säkert att vi är överens om att situationen har förvärrats avsevärt sedan 1988, dvs. sedan de för den tiden bra rapporterna skrevs. Jag tror också att det är väldigt viktigt, och det framgår av socialministerns sätt att tala om detta, att arbetet blir aktionsinriktat. Det är bråttom. Det är mitt viktigaste budskap. Segregationsprocessen går oerhört fort. Vi har inte tid att sitta och fundera under något år för att sedan agera. Vidare är det också viktigt att samtidigt som arbetet är aktionsinriktat att vi banar väg för att öka förståelsen kring de processer som driver fram segregationen. Det är kanske, dess värre, ett arbete som också kommer att få bedrivas på litet längre sikt. Med dessa tre kommentarer tar jag emot det mycket positiva beskedet.